Herr talman! Jag vill helt instämma i vad Erling Bager sade i sitt anförande när det gäller radonet och tänker bara ta upp några få synpunker till i denna fråga. Regeringens senfärdighet när det gäller att komma till rätta med radonfaran är obegriplig. Forskare, myndigheter och utredningar har i decennier noggrant utrett farorna och slagit larm. I motioner och interpellationer har centern upprepade gånger försökt förmå regeringen att bestämma sig, men vi har bara mötts med svaret att frågan övervägs och utreds. Utskottsbetänkandet nr 2 redogör för alla ansträngningar. Men också denna gång anser utskottets majoritet att vi bör avvakta förslag från regeringen. Bostadsstyrelsen har i sin petita föreslagit att bostadslån får beviljas för åtgärder för att minska radondotterhalten i egnahem. Bostadsstyrelsen administrerar åtskilliga låneformer med stort besvär, därför att datorsystemet inte fungerar. Centern anser att det är viktigt att göra statens stödsystem så enkelt och obyråkratiskt som möjligt. Det är bättre att låta pengarna gå till att ta bort radonet än till byråkratins låneförvaltning. Vi har därför föreslagit att — efter en självrisk på 10 000 kr. — villaägare skall få bidrag med hälften av kostnaderna för att åtgärda för hög radonhalt. I reservation 1 föreslår vi att riksdagen skall besluta att införa detta stöd nu. Jag yrkar bifall till reservation 1. Det är viktigt att informationen når ut om att det faktiskt inte är svårt att ta bort radonet i hus. Ventilationen måste öka. För att inte energikostnaderna skall bli för höga, bör en värmeväxlare installeras. I vissa fall går det att bygga skydd mot marken, så att radonet inte kommer in i byggnaden. Kostnaderna är inte överväldigande — högst ca 50 000 kr. har nämnts, men de kan vara svåra att bära inte minst för barnfamiljer som mest av alla behöver få bort radonet. Hälsoskyddsnämnderna i kommunerna har i uppgift att spåra upp vilka hus problemet gäller. De bör också kunna ge praktiska råd om hur man löser problemen och kunna räkna ut kostnaderna inkl. statsbidraget. Kan vi inte klara så enkla problem finns det verkligen anledning att betvivla vår förmåga att avvärja alla de miljöhot som är komplicerade. Herr talman! Vi måste förenkla byggnormerna! I propositionen om ett nytt planoch bostadsverk säger bostadsministern att det är väsentligt att se till att de regler som behövs blir enkla och begripliga. Det kan alltså vara så att vi är överens mellan de olika partierna och att utskottet egentligen borde ha skrivit sig samman när det gäller byggnormerna. Regeringen har emellertid bekymmer med byråkratin, vars företrädare insisterar på obegripliga bestämmelser. Som exempel vill jag läsa ur ett tidigt förslag till normer för energihushållning Kapitel E1:i PFS 1987:1. Jag citerar ordagrant. Jag begriper själv inte vad jag läser, och jag är inte så säker på att många andra i kammaren gör det heller. Men det här är alltså vad man kräver att de som bygger hus skall rätta sig efter: ”Indata för beräkningar Bostäder Beräkning av värmeenergibehov för bostäder skall ske med följande förutsättningar. 0 Klimatdata hämtas ur statistik från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, där sådan är tillgänglig. O Den tänkta referensbyggnaden, som antas precis uppfylla de kvantifierade kraven i :3—-:5S och mot vilken jämförelser görs, skall antas ha en kontinuerlig luftväxling som uppfyller kraven i kap K1. Skillnaden i energiinnehåll mellan frånluften och uteluften skall för bostäder som årsgenomsnitt antas uppgå till 1,44 kJ/m? ”C (0,4 Wh per m?

Kommer energihushållningen att bli bättre genom sådana bestämmelser? Jag tror inte det. Man tvingas ägna sig åt abstraktioner i stället för att använda erfarenhet och sunt förnuft. Enligt uppgift har bostadsdepartementet reagerat mot detta och begärt en ny utformning av normerna. Det skadar nog inte om riksdagen bifaller reservation 2, som jag yrkar bifall till, och uttalar att antalet styrande normer bör minskas samt att normerna bör förenklas kraftigt.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

Herr talman! Radon i bostäder är en hälsofara. Människor som under längre tider utsätts för stark strålning kan därigenom utsättas för ökad risk för lungcancer. Gränsvärdet är 70 Bq m? i ombyggda hus och 400 Bq/m? i befintliga hus. Strålningen kommer främst från marken eller från viss byggsten. I landet beräknas det finnas ca 40 000 bostäder som har ett högre värde än gränsvärdet. Kommunerna skall bevaka att gränsvärdena vid nyoch ombyggnad icke överstigs. Tidigare fanns ett s.k. radonlån, där räntebidrag utgick vid ombyggnadskostnad över 25 000 kr. Det kunde även göras ränteoch amorteringsfritt över denna kostnad i speciella fall. Nuvarande låneform är tilläggslån och för flerfamiljshus bostadslån, om huset är äldre än 30 år och arbetet samordnas med annat ombyggnadsarbete. De låneformer som hittills gällt har inte givit det önskade resultatet. Regeringen överväger därför nu i det budgetförslag som skall presenteras i januari ett förslag till förändring. Bostadsstyrelsen har föreslagit en kombination av lån och bidrag. Kostnaderna för åtgärder mot radon kan variera mellan några hundralappar och upp till tiotusentals kronor. I en reservation vill centern och folkpartiet införa ett bidrag med 50 20 av kostnader över 120 000 kr. och vill att detta skall gälla från den 1 januari 1988. Vi har ingen annan uppfattning än reservanterna vad gäller behov av åtgärder mot radon. Då bostadsstyrelsen i sin anslagsframställning föreslår ändring av nuvarande låneregler och regeringen avväger detta i budgetarbetet, vore det fel av riksdagen att genom ett uttalande begränsa möjligheterna till utformning av stödet. Centern och folkpartiet försöker på detta sätt slå politiskt mynt av folks rädsla för radon och få oss i andra partier att framstå som mindre intresserade av frågan, vilket naturligtvis är felaktigt. Vi bör avvakta den sedvanliga behandlingen i regeringskansliet. Jag vill också erinra om den debatt vi hade här i våras. Då ondgjorde sig de borgerliga partierna över att regeringen i något sammanhang inte redovisat de totala kostnaderna i ett förslag. Det är mot den bakgrunden märkligt att centern och folkpartiet på detta lättsinniga sätt föreslår stora statliga utgifter Prot. 1987/88:32 utan att veta vad det kommer att kosta. Jag minns att Erling Bager med djup 26 november 1987 indignation fördömde regeringen. Nu föreslår han oansvarigt stora utgifter, = Id ao utan att ha en aning om vad det kommer att kosta staten. De borgerliga partierna kräver en kraftig minskning av antalet normer i byggandet, vilket innebär bifall till två moderatmotioner. Införande av PBL innebar mycket av förenkling och smidigare hantering av byggoch planfrågor. Normer skall uttryckas som funktionskrav. Detta i sig syftar till färre och enklare regler. Planverket har utarbetat förslag till nya föreskrifter som för närvarande bereds i regeringskansliet. De beräknas träda i kraft den 1 juli 1988. Principerna i detta förslag ligger i linje med motionskraven och tillgodoses till stor del i PBL. Reservanterna slår med andra ord in öppna dörrar. Vpk vill i en reservation förbättra kvaliteten på den kollektiva miljön.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

Herr talman! Jag beskrev i mitt första inlägg de problem som människor har drabbats av i radonhus. Rune Evensson beskrev inledningsvis problem som tangerade de frågor som jag tog upp. Sedan säger Rune Evensson att regeringen nu efter alla dessa år överväger att i budgetberedningen eventuellt föreslå förändring. Rune Evensson menar att de partier och ledamöter av Sveriges riksdag som tycker att detta är en viktig fråga skall vänta och låta ytterligare tid gå. er Jag förstår att Rune Evensson har höga tankar om att regeringen kanske denna gång skall göra någonting och är uppriktig i den uppfattningen. Men det kanske går med Rune Evensson som med hans partikamrater itrafikutskottet. De gick och väntade under lång tid på att kommunikationsministern skulle lägga fram ett förslag till åtgärder för den hårt drabbade sjöfarten här i landet. De hade stora förväntningar på att det skulle komma en proposition. Men sedan fick man för två veckor sedan bittert konstatera att det inte blev någon proposition om sjöfarten. Då fick man i utskottet ta initiativ, de borgerliga partierna och vpk, för att försöka ta fram ett åtgärdsprogram för den drabbade sjöfarten. Det kanske går på samma sätt när den här frågan nu skall manglas i budgetberedningen och kommer till budgetdepartementet. Från folkpartiets och centerns sida tycker vi att det har gått tillräckligt lång tid och att vi har fått tillräckligt mycket alarmerande rapporter om vad det handlar om och om orsakerna. När olyckan i Tjernobyl, som jag har påmint om tidigare, inträffade kostade det 250-350 miljoner för att vidta åtgärder, men då sprang inte någon av debattörerna och frågade hur kostnaderna skulle budgeteras, utan det var självklart att man skulle ställa upp för de drabbade. Det här problemet är mycket värre, och vi anser från folkpartiets sida att 7 det handlar om en utomordentligt viktig hälsofara där — enligt de underlag vi har — tusentals personer varje år av 90-talet kommer att drabbas av lungcancer. Vi hade förväntningar om att få en proposition om åtgärder under hösten. Birgitta Dahl har i ett svar till mig tidigare tagit upp det. Det har kommit många indikationer om detta. Men nu får vi vänta ytterligare, och ännu mer tid rinner i väg. Jag tycker att det är skandalöst att det skall få fortsätta på detta sätt. Riksdagen bör bifalla reservation 1 om åtgärder snarast.

Herr talman! Rune Evensson anklagar centern och folkpartiet för att vilja slå mynt av människors rädsla. Men i själva verket är människor inte adekvat rädda för denna verkliga fara — det är bekymret. Kanske tusen personer om året dör därför att de bor i hus med radonfara som de inte känner till och inte är rädda för. Människorna är alltså inte tillräckligt rädda. Rune Evensson vill att vi skall avvakta. Det hade varit rimligt om vi inte under ett antal år hade sagt till regeringen att vi kräver att något skall hända men regeringen hela tiden skjutit frågan framför sig. Denna beslutsångest tycker jag att riksdagen skall hjälpa regeringen att komma över. Det kan hända att vi räddar tusen människors liv om vi fattar beslut, så att vi kan sätta i gång ett verkligt snabbt åtgärdande av dessa hus redan från den 1 januari. Detta måste få kosta pengar för staten. Ingen människa har väl köpt ett hus och varit på det klara med att de löpte en så stor risk. I vårt samhälle är vi vana vid att det finns hälsoskyddsnormer och att riktig hälsofara inte finns där vi bor. Människor har alltså blivit lurade att köpa dessa hus, och därför tycker vi att det är rimligt att samhället också ger bidrag för att komma till rätta med det här bekymret.
Herr talman! Rune Evensson säger att av beslutet om PBL följer att de normer som skall utfärdas skall uttryckas som enkla funktionskrav och att ett sådant förslag, med just enkla funktionskrav, ligger hos regeringen, utarbetat av planverket, samt att förslaget kan förväntas träda i kraft den 1 juli 1988. Om det vore så väl, Rune Evensson! Men det förslag som planverket har utarbetat och som ligger hos regeringen är värre än något förslag från planverket som vi har sett tidigare. Antalet bindande bestämmelser är mer än dubbelt så stort som i den nu föreliggande tjocka boken på flera hundra sidor. Byggbyråkratin skall enligt planverket utökas alldeles kolossalt. Det är just därför, Rune Evensson, som det är så viktigt att riksdagen nu säger ifrån att vi inte vill ha sådana byggnormer. Vi måste ha enkla normer — det är ett oavvisligt krav, och det bör vi ge regeringen till känna.
Herr talman! Kommunerna skall bevaka radonfaran genom planläggning och bygglov, och staten skall stödja dem i detta arbete. Vi har nu fått underlag genom SSI:s lägesrapport om de faror som finns och de åtgärder som krävs. Föreskrifter kommer i den nya SBN, som är under utarbetande i regeringskansliet. I samband med budgetarbetet prövas om staten skall bidra mera. Det innebär ingen fördröjning av de här frågorna utan snarare en snabb behandling. Att binda oss nu skulle vara felaktigt med tanke på den behandling som ändå pågår i departementet. Vi får ju svar —om det kommer ökat statligt stöd eller inte — den 11 januari, då budgeten presenteras. De ombyggnadsåtgärder som föranleds av centermotionens förslag, som folkpartiet också ställt sig bakom, riskerar alltså att bli betydligt dyrare än vad åtgärderna borde ha blivit, med tanke på att man skall ge ett bidrag på 50 96 när det gäller kostnader över 10 000 kr. Jag vill inte påstå att förslaget är felaktigt, men ett sådant förslag behöver noga prövas och övervägas innan man lägger fram det. Sedan tycker jag inte att vi har någon anledning att beskylla varandra för större eller mindre intresse i dessa frågor. Vi känner lika starkt för att vi måste komma till rätta med problemen. Att påstå att det ena partiet är mera för eller emot än det andra tycker jag alltså inte är rätt i detta sammanhang. När det gäller de lån som tidigare har funnits, både det lån som infördes 1980 och det tilläggslån som förekommer i dag, är vi överens om att de inte har fungerat tillfredsställande och att de därför måste omprövas. Samhället satsar miljarder varje år på byggande, och då måste det naturligtvis också finnas regler för hur dessa pengar skall användas. Jag tycker att det är farligt att kräva slopade normer utan några preciseringar. De som kräver att normerna utan vidare skall slopas, menar att folk skall bo enklare, utan att säga vari detta består — och själva bor de i regel alldeles utmärkt. Hur det går för t.ex. handikappade vet man heller inte. Jag förutsätter, när det gäller de normer som nu prövas i samband med den nya SBN, att det inte kommer att finnas några normer som inte behövs. Knut Billing säger att de nya normerna har ett visst utseende. Därom vet vi intet, eftersom vi inte har sett förslaget ännu.
Herr talman! Rune Evensson sade att han tycker att man eftersträvar snabb handläggning. Jag har försökt använda min debattid här i dag till att berätta att så inte är fallet. Det har skett en oerhört långsam handläggning, inte minst efter det att vi fick en socialdemokratisk regering 1982. Rune Evensson säger att kommunen har ansvar. Ja, visst har kommunerna ansvar. Men nu efterlyser jag att staten skall ta sitt ansvar och stödja kommunerna. Man kan inte bara hänvisa till att vi får se hur det blir så småningom, utan det gäller att visa handling. Människor som bor i radonhus har väntat tillräckligt många år. De har utsatts för tillräckligt stora risker genom att tvingas bo i hus med ibland oerhört höga radonhalter. Rune Evensson säger att vi som partier inte skall politisera den här frågan utan att vi alla skall försöka förstå att vi har samma möjligheter att inverka på hur det skall bli. Jag tycker dock att socialdemokraterna har visat mycket stor senfärdighet. Vi tycks behöva jaga er med blåslampa för att det skall hända någonting på departementet. Rune Evensson kanske bör tacka folkpartiet och centern för att vi blåser på. Därmed får kanske också Rune Evensson hjälp med att få igenom någonting på departementet; det har ju gått så oerhört sakta hittills. När vi fick rapporten Radon i bostäder från strålskyddsinstitutet i juni 26 november 1987 månad i år, fick vi veta att det finns 5 400 spårade fastigheter med höga radonhalter. Det finns alltså så många fastigheter där man direkt vet att det är nödvändigt att göra insatser så snabbt som möjligt. Jag tycker att riksdagen bör rösta för reservation 1 och se till att det händer någonting när det gäller att ta itu med riskerna i radonhus.
Herr talman! Låt mig än en gång instämma med Erling Bager. Vi tycker att det har utretts tillräckligt. Vi kan vinna ett halvår i tid genom att i dag besluta enligt reservation 1. Rune Evensson sade att det med vårt förslag fanns en risk för att kostnaderna kunde drivas upp därigenom att man kunde få bidrag till hälften av kostnaderna över 10 000 kr. Men det förslag från bostadsstyrelsen som nu föreligger innebär att man skall få lån till kostnaden över 40 000 kr. Bostadsstyrelsen har också föreslagit att man skulle få bidrag med 35 90 till kostnaderna därunder. Det har ryktats att man vid beredningen i bostadsdepartementet tänker sig att ta bort bidragen och enbart gå på lånen till kostnader över 40 000 kr. Det om något skulle ju driva upp kostnaderna. Vi vet naturligtvis inte ännu vad propositionen kommer att innehålla, om inte riksdagen i dag fattar det kloka beslutet att stödja vår reservation. Jag tycker att det är viktigt, eftersom den här frågan brådskar så kolossalt, att man redan nu försöker driva på regeringen för att på det sättet undvika att det kommer dåliga förslag till riksdagen. Bäst är att man redan från den 1 januari 1988 skall kunna få klart besked om att det går att få stöd när man åtgärdar sina radonhus.
Herr talman! I sitt första inlägg sade Rune Evensson att vår reservation med begäran om färre och enklare normer var helt onödig, därför att precis detta var redan på gång och bereddes hos regeringen. När jag påpekade att det förslag som låg hos regeringen inte innebar några färre och enklare normer, svarade Rune Evensson att det är farligt att slopa normer. Herr talman! För att undvika att Rune Evensson gör ytterligare ett inlägg och då intar ännu en ståndpunkt, lika oförenlig som de två han nyss gett uttryck för, avstår jag från att ytterligare kommentera hans inlägg.
Herr talman! Regeringen har gett SSI i uppdrag att ta fram beslutsunderlag. Det har SSI nu gjort, och som jag sagt tidigare bereds ärendet för närvarande i regeringskansliet. Vi får besked den 11 januari, och därmed kan man inte anklaga regeringen för att dra ut på tiden. Erling Bager sade, om jag minns rätt, att man har hållit på med detta ärende i fem år. Man måste väl då kunna säga att eftersom vi nu snart är framme vid månadsskiftet november-december, så kan vi väl ändå avvakta regeringens handläggning av frågan och få besked den 11 januari. Vi har inte från centereller folkpartihåll fått höra någonting om vad ert förslag kommer att kosta och hur det skall finansieras. Knut Billing säger att han avstår från vidare kommentarer — det tycker jag — Prot. 1987/88:32 är bra i och för sig. Knut Billing refererar hela tiden till någonting som vi inte 26 november 1987 har sett, vilket däremot Knut Billing har gjort genom sin position i statens = Hj jag ooo planverks styrelse. Med tanke på hur Knut Billing i andra sammanhang brukar läsa regler vill jag dock gärna själv se handlingarna innan jag på något sätt kommenterar dem. Birgitta Hambraeus sade att man skulle ha kunnat skriva sig samman när det gäller normerna. Jag finner den upprepning av krav på minskning av normerna som brukar göras ha karaktären av en mekanisk upprepning, och den får vi uppleva här i riksdagen varje år.
Herr talman! Rune Evensson säger nu att vi har fått ett underlag från SSI och att vi först nu kan bereda detta. Låt mig återigen påpeka att det har funnits tillgängligt sedan maj månad. Det har alltså inte kommit nu. Men det förefaller som om ingenting har hänt från regeringskansliets sida, utan man har låtit i stort sett ytterligare ett halvår förflyta med hänvisning till att undersökningar pågår. Kanhända kommer finansministern den 11 januari att ha godkänt någon åtgärd som kan komma till förverkligande.

Då rusade Birgitta Dahl ut med besked åt olika håll, och jag klandrar henne inte för det — det var viktigt att snabbt få till stånd ett åtgärdsprogram efter Tjernobylolyckan — men detta är för den enskilde mycket värre och ger mycket svårare sjukdomsbilder. I detta läge skall vi återigen få se hur det ena halvåret efter det andra rullar förbi utan att vi får några besked. Jag tycker att det är svagt.

Herr talman! Kerstin Keen har frågat statsministern om han är villig att koncentrera jämställdhetsfrågorna till arbetsmarknadsdepartementet. Frågan har överlämnats till mig. Kerstin Keen har dessutom frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att civildepartementet skall bli ett föredöme på jämställdhetsområdet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Civildepartementet har ansvaret för att utveckla den statliga förvaltningen. I det arbetet är personalpolitiken ett viktigt instrument. Det är angeläget att jämställdhetsarbetet inte isoleras utan bedrivs som en del av den statliga personalpolitiken. Det finns också kopplingar mellan jämställdhetsfrågorna och arbetet med ADB-frågorna i statsförvaltningen. Det är därför naturligt att civildepartementet har ett ansvar också för jämställdhetsfrågorna inom den statliga sektorn. Regeringens jämställdhetspolitik påverkas inte av om frågan tillhör det ena eller andra departementet. Civildepartementets interna jämställdhetsarbete grundas på det handlingsprogram för jämställdhet i regeringskansliet som fastställdes i november 1986. Programmet anger hur departementen skall förbättra jämställdheten genom åtgärder i fråga om arbetsorganisation, arbetsmiljö, rekrytering, rörlighet, utbildning och personalutveckling. Jämställdhetsprogrammet anger även vilka mål som skall eftersträvas för jämställdhetsarbetet i departementen. I civildepartementet har vi redan lyckats uppnå en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i kategorin handläggare. I dag är 47 6 av handläggarna kvinnor, medan 53 26 är män. Vi har alltså kommit väldigt nära idealet inom denna kategori. När det gäller utbildning och annan personalutveckling för de anställda i departementet tas stor hänsyn till jämställdheten. Kvinnliga assistenter kan t.ex. avancera till handläggare. Under senare år har det skett i ett antal fall. Vid all rekrytering i staten skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, bl.a. skicklighet och förtjänst. Jämställdhetsaspekten utgör numera en sådan saklig grund. I civildepartementet beaktas jämställdheten vid all rekrytering. Det betyder bl.a. att departementet inte försummar några möjligheter att få kvinnliga chefer. För ett tag sedan fick vi en sådan möjlighet, och då utsågs också en kvinna till departementsråd i departementet. Så snart några chefstjänster blir lediga är ambitionen att rekrytera ytterligare kvinnor till dessa tjänster. Även om åtskilliga åtgärder har vidtagits inom civildepartementet för att främja jämställdheten är jag inte helt nöjd. Jag kommer därför att fortsätta ansträngningarna på det här området i enlighet med regeringskansliets jämställdhetsprogram.
Kerstin Keen har anmält att hon är förhindrad att ta emot svaret, och därför medger jag att Kerstin Ekman tar emot det.

Herr talman! Den ena av de två frågor som nu besvarats var ställd till statsministern. Frågan ingick i ett frågepaket om jämställdhet från tio folkpartikvinnor den 10 november. Eftersom Kerstin Keen själv inte kan ta emot svaret, tackar jag å hennes vägnar. Det är beklagligt att statsministern själv inte besvarar den första frågan. Naturligtvis måste statsministern prioritera, och det kan accepteras när en fackminister kan lämna tillfredsställande svar. Frågan om hanteringen av jämställdhetsarbetet inom regeringen och eventuell förändring är däremot inte en fråga som bör delegeras, och definitivt inte till civilministern. Frågan är ju ställd på grund av just denne ministers uppenbara oförmåga att handha frågan. Civilministern, som är ansvarig för jämställdheten mellan män och kvinnor, har inte varit något — Prot. 1987/88:32 föredöme, tvärtom. Departementets tjänstemannaförening har både i år och 26 november 1987 förra året klart påvisat att ministern faktiskt inte följer de uppmaningar Som — JdcdÄ statens arbetsgivarverk riktat till svenska myndigheter. Man kräver att varje myndighet upprättar en jämställdhetsplan med konkreta mål, inte endast allmänna principförklaringar. Trots detta har jämställdhetsplanen för civildepartementet endast innehållit allmänna förklaringar om balans och jämn könsfördelning. Tjänstemannaföreningen har i förvaltningskontorets styrelse funnit sig föranlåten att göra särskilda kommentarer och kräva målbeskrivningar. I ett tal i Jönköping för ett år sedan sade civilministern att han skulle hålla ögonen på sina myndigheter. Detta har tydligen givit resultat för civildepartementets del. Civilministern har nu utsett sin första kvinnliga chefstjänsteman. Men det räcker inte, civilministern. Det fordras mer för att få godkänt när det gäller en arbetsuppgift som är så angelägen att fullfölja. Hur har civilministern det med t.ex. Thage G Peterson? Har civilministern, som han sade i talet, hållit ögonen på honom och bett att han skall rycka upp sig? Hur tror civilministern att civilministern skall bli trovärdig hos myndigheterna när kravet kommer på att konkreta mål skall sättas upp för jämställdhetsarbetet och när det ser så dåligt ut hemmavid hos civilministern och han själv vägrar att sätta upp sådana mål?
Herr talman! Kerstin Ekman har gått in i stället för en annan ledamot i denna diskussion. Det märks på nyanserna att hon själv inte är helt inne i vad diskussionen om jämställdhet faktiskt gäller i statsförvaltningen. Tyvärr måste jag säga det. Får jag allra först till Kerstin Ekman säga att de borgerliga partierna hade ju möjlighet att se till att kommundepartementet, budgetdepartementet och ekonomidepartementet hade kvinnliga chefer i tillräcklig utsträckning. Menar Kerstin Ekman att jag, då civildepartementet 1982 bildades av dessa tre departement, skulle ha avskedat de män som fanns där? Så kan det inte vara. Mer saklighet och mindre demagogik, Kerstin Ekman, i denna debatt skulle vara på sin plats. Beträffande TCO gäller diskussionen om det finns en jämställdhetsplan i regeringskansliet eller inte. Vi hävdar bestämt att det finns en sådan. TCO:s företrädare lokalt har en annan uppfattning. Huruvida TCO-S centralt kommer att inta samma ståndpunkt — efter tvisteförhandlingarna — återstår att se. När det gäller att följa upp arbetet hos myndigheterna och göra förbättringar där vill jag erinra Kerstin Ekman om att regeringen för cirka ett år sedan ändrade jämställdhetskungörelsen. Innebörden är att minst 40 90 av dem som sitter i statliga styrelser och kommittéer kommer att vara kvinnor. Jag tror, Kerstin Ekman, att staten i förhållande till landstingen, kommunerna och näringslivet kommer att bli först att visa upp ett trendbrott i Sverige. Det kommer att bli en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i styrelser och kommittéer. Det skall finnas jämställdhetsplaner i myndigheterna. Det är resultatet av 81 en avtalsförhandling, Kerstin Ekman. Jag menar att både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar för att följa upp avtalet. Jag konstaterar att man följer upp detta dåligt. Jag har ställt frågan till parterna vad man skall göra. Själv överväger jag ett antal åtgärder inom regeringskansliet för att få en bättre ordning på denna punkt. Så nog bedrivs det ett offensivt jämställdhetsarbete i civildepartementet och från hela regeringens sida.

Herr talman! Nyanserna i mitt inlägg kan civilministern naturligtvis bedöma från sina utgångspunkter. Men det var två frågor som ställts till två olika statsråd, och de besvarades i ett sammanhang av civilministern, vilket gör att jag endast har två minuter på mig. Då är det litet svårt att få fram nyanserna, civilministern. I dag är jämställdhetsarbetet splittrat mellan civildepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Den nuvarande liksom den tidigare ministern har visat stort intresse för de här frågorna. Allmänheten uppfattar arbetsmarknadsdepartementet som ett forum för jämställdhetsfrågor, och det hedrar den ansvarige ministern, men det visar att den ansvarige minister som finns på civildepartementet inte klarar sin uppgift. Eftersom de flesta kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn är det faktiskt civilministern som är ansvarig för dem. Att man tydligen inte vet det har en naturlig förklaring. Frågan är framsprungen ur en vetskap om hur dåligt arbetet bedrivs på civildepartementet. Det hjälper inte vad civilministern nu säger. Tydligen är också statsministern medveten om detta. Det har det utredningsuppdrag som ledde fram till utredningen Varannan damernas, som överlämnades av arbetsmarknadsministern till Gerd Engman, visat. Antingen gjordes denna fördelning av statsministern eller också var det ett initiativ från dåvarande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon. Hur är det på civilministerns arbetsområde? Stämmer inte detta till eftertanke, vad än civilministern säger?
Herr talman! Man kan mycket väl, Kerstin Ekman, vara nyanserad även om man har kort tid på sig i talarstolen. Nyanser har ingenting att göra med taletidens längd. Men kanske Kerstin Ekman inte vill diskutera i sak? Jag har redovisat vad regeringen har gjort för att åstadkomma ett trendbrott då det gäller statliga styrelser och kommittéer. Det kommer att innebära radikala förändringar för kvinnorna på det statliga området. Det tycker inte Kerstin Ekman är någonting att fästa sig vid. Jag talade om vad som görs för att följa upp jämställdhetsplanerna i myndigheterna. Civildepartementet ordnade nyligen en jämställdhetsmässa för att få bättre genomslag för frågorna lokalt. Det här tycker inte Kerstin Ekman är någonting. Att vi har en i huvudsak jämn fördelning av manliga resp. kvinnliga handläggare på civildepartementet tycker inte Kerstin Ekman är någonting. Men att jag från de borgerliga regeringarna fick ärva chefstjänstemän, som var män och som rimligtvis inte kan avskedas, det tar Kerstin Ekman till intäkt för att säga att civildepartementet dåligt driver jämställdhetsfrågorna. — Prot. 1987/88:33 Kerstin Ekman! Återkom gärna med en sakdiskussion! Kerstin Ekman är 27 november 1987 också välkommen till civildepartementet, så skall vi presentera de planer som SCR å finns och det arbete som görs på det statliga området.
Herr talman! Avsaknaden av nyanser beror inte på att jag inte känner för att svara på frågorna utan på att vi inte är till freds med det arbete som civilministern bedriver. Det är ju inte jag som påstår att det är bekymmersamt, utan det är tjänstemannaföreningen i förvaltningsstyrelsen. De personer som representerar föreningen bör väl i alla fall vara insatta i det som sker och inte sker.
OR ons
De är otillfredsställda just med att det bara finns en jämställdhetsplan med allmänna förklaringar om balans och jämn könsfördelning. Där ligger bekymren!
Herr talman! Låt mig allra sist till Kerstin Ekman säga: Det gäller bara en facklig organisation i regeringskansliet — TCO-S, som lokalt är kritisk. De andra fackliga organisationerna har inte haft sådana anmärkningar mot regeringens jämställdhetsplan. Det återstår också att se om den lokale representanten i regeringskansliet får TCO-S, sin huvudorganisation, med sig efter det att pågående tvisteförhandlingar har avslutats. Planen är på åtskilligt antal sidor, och där finns också konkreta mål i den meningen att man i olika lönefält skall försöka åstadkomma utjämning mellan män och kvinnor. Vi har snart inom civildepartementet uppnått 40-procentsmålet inom hela gruppen på handläggarsidan. Samtliga fackliga organisationer är inte kritiska. Kritiken kommer från en organisation och på en enda punkt.
Herr talman! Det finns säkert anledning att återkomma i den här frågan. Det kan man göra genom att studera protokoll från styrelsen och även den statistik som kommer fram. Min förhoppning är att det verkligen är som civilministern säger, men jag tvivlar.

Herr talman! Jag vill svara följande på Birthe Sörestedts fråga om jag avser att ytterligare utreda frågan om att begränsa poströstningen på valdagen. Som Birthe Sörestedt angett behandlades frågan av folkstyrelsekommittén i dess huvudbetänkande. Kommittén föreslog inte några lagändringar i den delen. Samma inställning redovisades i propositionen 83 om vissa grundlagsfrågor m.m. Liksom kommittén anser jag att poströstningen har mycket stor betydelse för väljarnas möjlighet att utöva sin rösträtt. Det går därför inte att göra några betydande begränsningar av möjligheterna att poströsta. Jag ser ingen anledning att nu utreda frågan ytterligare.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Poströstningen har ökat och kommer troligen att öka framöver, även om ökningstakten minskat. Vid 1985 års val lämnades mer än 2 miljoner poströster. På valdagen lämnades drygt 30 000, de flesta på postkontor i hemkommunen. En röst avgiven i en vanlig postkassa före valdagen kostade 3:21 kr. En röst avgiven på valdagen på posten kostade 107:74 kr. Kostnaden för en poströst på valdagen är således betydande. Folkstyrelsekommittén har uttalat att poströstningen har en utomordentligt stor betydelse för väljarnas möjlighet att utöva rösträtt och att det mot denna bakgrund inte går att göra några betydande begränsningar av möjligheterna att poströsta. Jag delar denna uppfattning. Men för den skull måste ändå olika förslag diskuteras om hur röstningsförfarandet kan göras mera säkert och praktiskt och inte minst hur kostnaderna kan hållas nere. Därför anser jag att riksskatteverkets synpunkter som bygger på erfarenheter från valnämnder ute i landet måste penetreras noga. Att förbjuda poströstning i hemkommunen på valdagen kan inte anses innebära att röstningen försvåras då möjlighet att rösta i vallokal finns. Det förekommer att poströstning sker trots att vallokal finns i kvarteret mitt emot. Att helt slopa poströstningen på valdagen kan innebära en begränsning att utöva sin rösträtt för dem som befinner sig på annan ort. Detta skulle emellertid kunna lösas på annat sätt. Det har också stor betydelse att så många som möjligt av de på valdagen avgivna rösterna räknas vid den preliminära rösträkningen på valdagens kväll. Som förhållandet är nu kommer endast ett begränsat antal röster som avgivits på postkontoren att medräknas på valdagen.
Herr talman! Vi har ett högt valdeltagande i Sverige. Det skall vi vara glada över. Till skillnad från vad som är fallet med många andra folk anser den stora majoriteten av svenska folket att rätten att rösta är något fint. Det är min uppfattning och utgångspunkt att vi på alla sätt skall underlätta för väljarna att utnyttja sin rösträtt. Vi skall undanröja alla praktiska problem som kan finnas. Det väsentligaste är, enligt min uppfattning, inte om man röstar på valdagen eller vid någon tidigare tidpunkt. Frågan om sammanräkning tycker jag i och för sig är intressant, men den måste ändå underordnas det helt övergripande målet att så många som möjligt skall få möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Mindre justeringar — antalet postkontor som är öppna osv. — kan man naturligtvis alltid diskutera. Men när det gäller den grundläggande frågan har jag precis samma uppfattning som folkstyrelsekommittén, att det inte går att göra några betydande förändringar i poströstningen. Det skulle innebära stora risker för minskat valdeltagande. De riskerna skall vi inte ta.
Herr talman! Jag delar helt uppfattningen att vi skall slå vakt om det stora valdeltagande vi har i Sverige. Det finns vissa möjligheter när det gäller poströstning på valdagen — sammanräkningen av rösterna har stor betydelse — att undersöka hur man kan förmå väljarna att gå till vallokalen i stället för att gå till posten i hemkommunen.

Herr talman! Allan Ekström har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av ett riksdagsbeslut i november 1984 rörande förbud mot utmätning av försäkringsersättning för s.k. beneficieegendom. Med beneficieegendom avses sådan egendom som enligt 5 kap. 1§ utsökningsbalken kan undantas från utmätning av hänsyn till gäldenärens personliga behov. Det är vanligen fråga om kläder, möbler, husgeråd och annan liknande egendom. Regeringen uppdrog den 6 november 1986 till riksskatteverket att inleda en utvärdering av utsökningsbalken. I samband därmed överlämnades till verket vissa ärenden med anknytning till utsökningsbalken. Dit hörde den riksdagsskrivelse som Allan Ekström avser. Verket har därefter i en rapport angett på vilka punkter som man bör överväga att göra ändringar i balken. En av dessa punkter rör förbud mot utmätning av försäkringsersättning för s.k. beneficieegendom. Av rapporten framgår att de flesta av de kronofogdemyndigheter som yttrat sig till riksskatteverket tillstyrker förslaget att utvidga utmätningsförbudet till att avse också försäkringsersättning för beneficieegendom. Riksskatteverkets rapport utgör som sagt en inledning av arbetet med en översyn av utsökningsbalken. Den innehåller därför inga slutliga ställningstaganden och inte heller några författningsförslag. Regeringen kommer inom kort att besluta om hur det fortsatta arbetet skall bedrivas. Det är naturligt att den av riksdagen begärda ändringen i utsökningsbalken tas upp i det sammanhanget.

Herr talman! Vad händer om beneficieegendom blir stulen eller brinner upp och försäkringsersättning faller ut? Är även denna ersättning fredad från utmätning, så att gäldenären har möjlighet att återanskaffa den förlorade egendomen? Svaret borde vara ja — det säger det sunda förnuftet. Men så är dess värre inte situationen enligt gällande rätt. Det var därför som jag hos lagutskottet lyckades utverka ett tillkännagi vande, enligt vilket utsökningsbalken behövde kompletteras så att även försäkringsersättning — som träder i stället för beneficieegendom — förbehållslöst skall fredas från utmätning. En enhällig riksdag godtog i november 1984 utskottets bedömning. Självfallet är jag angelägen att den efterlysta bestämmelsen kommer att intas i utökningsbalken så snabbt som möjligt. Detta om bakgrunden. Av justitieministerns svar — som jag härmed ber att få tacka för — framgår att regeringen låtit riksdagsbeställningen ingå i det uppdrag att göra en utvärdering av utsökningsbalken som regeringen lämnat till riksskatteverket och som verket nu har fullgjort. Statsrådet får förlåta mig att jag inte ur regeringens skrivelse kunde utläsa det handgreppet att riksdagens beställning skulle ingå i en utvärdering från en central myndighets sida. Åtgärden kan onekligen synas överraskande. Jag kan dock ha viss förståelse för att frågan hanterats på detta sätt. Genom att ingå i riksskatteverkets rapport har frågan kommit tillbaka till regeringen och blir därmed föremål för åtgärd i ett vidare sammanhang. Jag kan försäkra statsrådet Leijon att jag inte hade ställt frågan om jag hade kunnat utvinna allt detta ur regeringens skrivelse. Särskilt ordet ”slutbehandlad” ledde min tanke åt fel håll.

Herr talman! Alf Svensson har frågat bostadsministern om han avser att genom lagreglering förtydliga ansvarsförhållandena vid handel med mögeloch fuktskadade äldre småhus. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen har under 1980-talet inlett olika åtgärder för att komma till rätta med de problem som t.ex. fukt och mögelskador har gett upphov till. Bl. a. tillkallades i början av år 1983 en särskild utredning för att se över lagreglerna. Utredningen har nyligen föreslagit att man ändrar och förtydligar de lagregler som Alf Svensson avser med sin fråga. Betänkandet har skickats ut på remiss till olika myndigheter och organisationer. Jag hoppas att betänkandet skall kunna läggas till grund för lagstiftning med klara och tydliga regler om ansvaret för dolda fel i fastigheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Att jag tar upp den här frågan beror naturligtvis på att det är åtskilliga enskilda personer som har hört av sig och som är djupt förtvivlade över att de har råkat hamna i mögeloch fuktskadade hus. De vet varken ut eller in när det gäller hur de skall hantera ärendet. Herr talman! Jag tar mig friheten att snabbt läsa något ur Fel i fastighet, delbetänkande av småhusköpsutredningen: ”Målen om fel i fastighet torde vara bland de vanligaste förmögenhetsrättsliga målen i våra domstolar. I det övervägande antalet av dessa fastighetsmål aktualiseras köparens undersökningsplikt. Inte sällan leder därvid kraven på köparens undersökningsplikt till att köparen inte får någon rättelse. En vanligt förekommande slutsats är nämligen att felet borde ha upptäckts av köparen vid en i samband med köpet med erforderlig noggrannhet gjord undersökning.” Det är alltså stora problem, och i dag kan vi inte anse att lagen kan hanteras på ett sådant sätt att relationerna är klara och tillfredsställande för köparen. Jag skulle alltså vilja fråga om justitieministern är beredd att verka för att vi exempelvis får en ändring som innebär att köparen anses fullgöra sin undersökningsplikt genom att låta en opartisk sakkunnig företa besiktning.
Herr talman! Jag tror att vi alla är medvetna om de problem som enskilda människor drabbas av och finner att det är angeläget att göra något åt dessa problem när det gäller de äldre småhusen, precis som man har gjort när det gäller de nyare småhusen. Nuvarande regler i jordabalken är svårtolkade, och det behövs därför ändringar. Den utredning som Alf Svensson läste ur har tagit upp just den saken, och det förslag som Alf Svensson nu lägger fram finns också med i utredningen och diskuteras där. Utredningen är på remiss. Remisstiden avslutas den 15 februari. Det är min förhoppning att regeringen så snart som möjligt, när vi har fått in synpunkterna, skall kunna lägga fram förslag till förbättrade och klara regler — för jag håller med Alf Svensson om att det behövs.
Herr talman! Jag är tacksam för och helt till freds med justitieministerns svar.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett återinförande av mellanölet med en beskattning avpassad till alkoholstyrkan. Öl med en alkoholstyrka som motsvarar det tidigare mellanölets, dvs. ca 3,6 viktprocent, kan i dag säljas som starköl. Skatten är densamma för allt öl som har högre alkoholhalt än 2,8 viktprocent. För närvarande pågår ett arbete inom regeringskansliet med att se över alkoholbeskattningen. Frågan om en närmare koppling av beskattning till alkoholhalten kommer därvid att övervägas från bl.a. alkoholpolitisk utgångspunkt. I samband med detta behandlas även de synpunkter på beskattningen av öl som Svenska Bryggareföreningen har framfört till regeringen och som bl.a. innehåller ett förslag till en särskild skatteklass för mellanöl. Till dess frågan är färdigberedd vill jag inte uttala mig om eventuella förslag till ändringar av ölbeskattningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är korrekt som statsrådet säger att man i dag kan köpa mellanöl på Systembolaget. Men priset är detsamma som för starköl. Jag ser det som positivt att statsrådet talar om för oss att det pågår en utredning om alkoholbeskattningen och att den utredningen även har i uppdrag att överväga frågan om en ny skatteklass för det s.k. mellanölet. Jag tycker, herr statsråd, att detta egentligen borde vara en självklarhet. Det gäller ett öl som finns i stort sett i alla länder i västvärlden. Man betraktar det som självklart att de som vill konsumera detta öl skall kunna köpa det. Varför måste vi ha detta krångel just i Sverige? Är vi här i Sverige sämre människor? Det är fråga om ett öl som man kan hantera på ett riktigt sätt i många andra länder och som kunde hanteras av många många svenskar när det var tillåtet i vårt land fram till 1977. Varför måste denna fråga tas upp i en utredning? Är frågan verkligen av en sådan dignitet? I många andra länder är det ju en självklarhet att man har tillgång till detta öl. Jag hoppas, herr statsråd, att stora delar av svenska folket, när denna utredning om alkoholbeskattningen är färdig, kommer att få en möjlighet att köpa detta öl både på Systembolaget och förhoppningsvis också på de ställen där man kunde köpa det tidigare, nämligen i livsmedelsbutikerna.

Herr talman! Alf Svenssons fråga gäller ett enskilt, konkret fall. Det förvånar mig att frågeställaren inte tycks känna till regeringsformens bestämmelser om förvaltningsmyndigheters självständighet, vilken gör det omöjligt för mig att uttala mig om pågående handläggning av ett enskilt förvaltningsärende. För kronofogdemyndighetens verksamhet finns regler fastställda av regering och riksdag. Givetvis utgår dessa regler från den allmänt gällande principen att statliga myndigheter har att ta tillbörlig hänsyn till enskilda medborgares sociala förhållanden och mänskliga situation. Om Alf Svensson vill ha ytterligare regler i detta syfte, måste jag i all vänlighet be honom precisera sig på den punkten.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag misstror ingalunda svenska myndigheters nit, allra minst svenska skattemyndigheters. Jag begriper också fuller väl att de har paragrafer, regler, bestämmelser och anvisningar i långa banor att ty sig till och luta sig mot och hämta motiveringar för sina beslut från. Jag vet också att förvaltningsmyndigheter är självständiga. Men jag vet samtidigt att finansministern i regel inte drar sig för att visa sin egen självständighet. Jag ville bara efterlysa litet varmare hjärtan och vidare sinnelag från myndigheters sida. Jag tycker att respekten för den enskilda människan måste lyftas upp. Vi är ju inte i första hand skatteobjekt. Regler och lagar är ju till för människan och inte vice versa. Cornelis Vreeswijk var en konstnär i raden av briljanta svenska trubadurer och kompositörer, såsom Lasse Lucidor, Carl Michael Bellman och Evert Taube. Herr talman! Dessa konstnärer var inga vanliga Svenssöner. Det är orimligt att tänka sig att de skulle kunna skatteplanera och hålla ordning på sin bokföring på det sätt som är självklart och lämpligt för Kjell-Olof Feldt och kanske även för mig. Kjell-Olof Feldt och jag kan däremot inte tänka oss att skriva en sublim visa om t.ex. en kolonivistelse, även om herr Feldt försökt sig på skaldandets konst. Jag tror att det krävs mer av pietet och mer av respekt för den enskilda människan, som är unik. Jag skulle nästan vilja säga att vissa människor, såsom just Cornelis Vreeswijk, är alldeles speciellt unika. De berikar inte precis vår tillvaro med planmässighet och skötsamhet, men de berikar sannerligen den kulturella världen på många andra sätt och gör det möjligt för oss att bli av med de grå och dystra stämningar som vi kanske litet till mans kan fastna i.

Herr talman! Det dör människor i Sverige varje dag, och flera av dem har säkerligen skatteskulder. Flera av dessa skatteskulder indrivs också. Jag har icke hört Alf Svensson stå och predika medmänsklighet i något tidigare fall. Varför står han här i dag? Jo, därför att en kvällstidning har gjort ett snaskigt reportage om en populär trubadur, och genast är Alf Svensson där och bökar med sitt politiska tryne. Om Alf Svensson hade gjort sig besväret att ta reda på sakförhållandet hade han fått klart för sig att hela tidningshistorien är falsk, att något indrivningsförsök icke har gjorts och att den tjänsteman det gäller nu är mordhotad och måste förses med säkerhetsskydd. Kan inte Alf Svensson visa någon anständighet i den politiska debatten?
Herr talman! Jag vet inte om anständigheten är så omfattande beträffande Kjell-Olof Feldts ordval, när han talar om politiskt tryne osv. Det är helt uppenbart, herr talman, att svenska folket har blivit informerat 27 november 1987 i allra högsta grad, oberoende av om jag har gjort någonting åt det, om att Cornelis Vreeswijk efter sin död har attackerats av skattemyndigheten. Om det sedan är rätt eller orätt har inte varit så lätt för mig att ta reda på. Jag sade i mitt anförande att jag tycker att det skall gälla pietet gentemot människor, oberoende av om de är kända eller okända, men i regel är det så, herr talman, att man utifrån ett känt fall får attackera den generella situationen även för en vanlig dödlig Svensson.
Herr talman! Det hade varit mycket lätt för Alf Svensson att förvissa sig om huruvida denna tidningshistoria var sann eller inte. En ledamot av riksdagen har möjlighet att t.ex. ringa finansdepartementet eller kronofogdemyndigheten innan han försöker spela på popularitetens strängar hos en person som varit avhållen och nu är avliden. Alf Svensson anförde vissa litterära storheter, och jag skall be att få läsa upp en mening ur Matteusevangeliet, 1917 års bibelöversättning, som passar utmärkt bra på Alf Svenssons politiska gärning. Det lyder: ”Ve Eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet!”
Herr talman! Vore det inte lämpligt att finansministern besinnade sig något? Har finansministern följt min politiska gärning så till den grad att det kan vara lämpligt att använda det bibelordet på allt det jag har gjort och gör? Jag må säga att det var en hård dom.
Många fackförbundsmedlemmar och försäkringstagare är förmodligen upprörda över att det folkrörelseanknutna försäkringsbolaget Folksam uppmärksammats för mindre smickrande finansaffärer, detta särskilt mot bakgrund av det faktum att ledande företrädare för LO och TCO innehar tunga styrelseposter i Folksam.
Jag kanske får returnera med skriftens ord: ”Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda.” Jag har vid flerfaldiga tillfällen sagt att jag med utgångspunkt i detta kända fall har försökt rikta uppmärksamheten på att skattemyndigheter inte alltid är fyllda av pietet från hjässan till fotabjället.
Folksam administrerar en stor del av AMF-Sjuk, vilken är en kollektiv försäkring där fackföreningsmedlemmar tvingas vara med. Det borde vara viktigt att dessa personers sjukförsäkring inte äventyras genom kortsiktiga finansaffärer.
Sedan jag väckte denna fråga har människor hört av sig från flera håll och berättat historier som verkar vara helt absurda. Jag skall naturligtvis kontrollera om de är sanna och då återkomma till herr finansministern.
Är finansministern beredd uttala att Folksam/försäkringsbolag inte bör spekulera på osäkra finansmarknader med fackföreningsmedlemmars sjukförsäkringspremier?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

1987/88:33 november 1987 redovisat vad som har inträffat och vilken bedömning 27november 1987 inspektionen har gjort i anledning av detta. När det så gäller den direkta fråga som Sten Andersson har ställt är mitt svar följande: Den som har att förvalta andras pengar måste självfallet iaktta extra stor försiktighet när det gäller frågan om hur dessa pengar skall placeras. Detta gäller vare sig det är fråga om skattebetalarnas pengar, insättarens medel eller försäkringstagarens premier. I sådana sammanhang bör det enligt min mening vara en självklarhet att man avhåller sig från engagemang av sådan art och med sådan riskexponering att det blir fråga om ren spekulation.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är korrekt som statsrådet säger att försäkringsinspektionen den 18 november gjorde en bedömning. Men det är lika korrekt att Folksam och dess styrelse inte har begripit detta. Efter detta datum pratar fortfarande Stig Malm om affärer i stil med V 65, alltså spel på hästar. Försäkringsinspektionens chef har i dagarna klart och tydligt talat om att det inte är detta det handlar om. Han säger också att det borde vara en självklarhet för ett försäkringsbolag att inte spela V 65 med försäkringstagarnas premier. Litet intressant i sammanhanget är också att en hel del av de herrar som i dag sitter i Folksams styrelse var mycket aktiva för ett antal år sedan, när vi hade den intensiva debatten om löntagarfonder här i Sverige. Man beskyllde då det privata kapitalet för ”klipp” och annan verksamhet. Det skulle fonderna inte syssla med. Nu har vi sett att fonderna sysslar med sådant. Det företag där en stor samling av dessa företrädare sitter i styrelsen sysslar på ett kvalificerat sätt med snabba ”klipp”. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet, med tanke på vad han skriver på sista raden i sitt svar. Jag tror att man bör kunna svara utan att bli beskylld för att idka ministerstyre: Anser statsrådet Bengt K Å Johansson att Folksam har sysslat med ren spekulation med försäkringstagarnas premier?
Herr talman! Om jag uppfattar Stig Malms uttalande rätt, och det bör även Sten Andersson i Malmö kunna läsa innantill, är det just ett konstaterande av att man inte skall ägna sig åt verksamhet som kan liknas vid V 65 eller något annat mera spekulativt inslag. Min uppfattning är att banker, vissa finansbolag och försäkringsbolag har kommit att göra affärer som kommer ren spekulation nära. Det är därför som både bankinspektionen och försäkringsinspektionen har tagit i rejält.
Herr talman! Vad Stig Malm har sagt eller inte sagt i den här frågan blir i så fall en fråga mellan honom och Sveriges största tidning. Enligt tidningen säger han: Jag anser fortfarande att denna form av finansaffärer är att likna vid V 65. Chefen för försäkringsinspektionen säger att den inte skall behöva 9 gå ut och tala om för bolagen sådana självklarheter som att man inte skall spela V 65 med försäkringstagarnas premier. Herr talman! Jag ställde en rak fråga till statsrådet, och han lyckades självklart undvika att svara på den. Är den form av verksamhet som Folksam har bedrivit med försäkringstagares premier ren spekulation?
Herr talman! Det har kommit ett utlåtande, som är mycket utförligt, från försäkringsinspektionen där bedömningar har gjorts om huruvida den verksamhet som Sten Andersson i Malmö tagit upp i sin fråga är förenlig med vad lagen föreskriver beträffande försäkringsbolagen. Då är det inte min uppgift, Sten Andersson i Malmö, att gå in och överpröva det genom att göra ytterligare uttalanden.
Herr talman! Jag noterar att statsrådet i sitt skrivna svar till mig just talar m ”ren spekulation”. Men det som är intressant här — och det som kanske skulle medföra att Folksam ändrar attityd — är om statsrådet kunde göra ett klart uttalande. Efter det att försäkringsinspektionen gjorde sin kommentar den 18 november har Folksam gått ut och sagt att bolaget inte har gjort något fel. I dagens tidningar säger chefen för försäkringsinspektionen att Folksam agerat fel, men Folksam vill alltså inte erkänna det. Vi har också sett att Folksam i debatten försöker lägga skulden på andra. Folksam har givit sig in på en sorts affärer som framstående ledamöter i dess egen styrelse tidigare skarpt har kritiserat. Sedan förstår jag att statsrådet inte är intresserad av att korsfästa Folksam. Hur är det man säger -— till bröders hjälp?
Herr talman! Sten Andersson i Malmö citerar inte korrekt och refererar inte korrekt. Såvitt jag kunnat uppfatta, är det för det första inte sant att Folksam säger att man inte har gjort något fel. För det andra har jag redan talat om för Sten Andersson i Malmö att jag inte kan uttala mig i det enskilda fallet och därmed överpröva den bedömning som försäkringsinspektionen har gjort. För det tredje, Sten Andersson i Malmö, är mitt uttalande i svaret klargörande nog om hur jag ser på en rent spekulativ verksamhet från försäkringsbolags och andras sida.
Herr talman! Då tolkar jag statsrådets tystnad så att statsrådet anser att Folksam har ägnat sig åt ren spekulation men att han inte vill direkt kritisera bolaget, eftersom han inte vill utsätta sig för risken att bli beskylld för att utöva ministerstyre. Vad gäller om Folksam har erkänt fel eller ej är det riktigt att Folksam har erkänt fel i vissa enskildheter, men i den stora frågan vidhåller Folksam fortfarande uppfattningen att man inte har gjort fel. Prot. 1987/88:33 Stig Malm säger i dag i tidningarna att han betraktar den här sortens affärer 27 november 1987 som likställda med hästsportens V 65. Jag tycker att det är förvånansvärt att Om marknadsföringen styrelseordföranden i ett av Sveriges största försäkringsbolag kan ha den 2 ; ; z een avs.k. personlighetsuppfattningen, och jag anser att de som i dag är försäkringstagare hos Järten Folksam borde överväga möjligheten att skifta till annat företag som har en mera seriös inställning i fråga om behandlingen av deras pengar.

Herr talman! Marianne Karlsson har, med utgångspunkt i ett betänkande av lagutskottet, frågat civilministern på vilket sätt regeringen följt utvecklingen beträffande marknadsföringen av s.k. personlighetskurser samt om regeringen har för avsikt att ingripa i de förhållanden som råder i exempelvis scientologikyrkan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det åsyftade betänkandet av lagutskottet . Mot bakgrund av riksdagens beslut har regeringen följt utvecklingen på området och därvid bl.a. hållit sig underrättad om de anmälningar som gjorts till konsumentverket. Uppvaktningar som gällt bl.a. personlighetskurser har gjorts på socialoch finansdepartementen. Utöver sättet för marknadsföring finns det ett flertal olika aspekter att anlägga på de kurser som det här är fråga om. Samråd departementen emellan äger rum fortlöpande. Några särskilda åtgärder eller ingripanden från regeringens sida är inte aktuella.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret! Många människor tycks i dag ha ett visst behov av att förbättra sig själva i psykiskt avseende, och därför finns det en marknad för olika former av personlighetsoch beteendepåverkan. Det finns också åtskilliga exempel på att personlighetskurser säljs direkt till organisationer som utlovar personlighetsförbättringar av olika slag. De utställda löftenas rimlighet kan sättas i fråga. Vi fick för några dagar sedan genom massmedia erfara hur människor luras att låna upp hundratusentals kronor för dessa personlighetskurser. Då undrar jag vart vi är på väg i Sverige — det är många olika förförelseläror på 93 gång och vi bör följa dem uppmärksamt. Jag drog mig till minnes att vi i lagutskottet under våren 1986 behandlat en motion om dessa frågor. Vi hade uppenbarligen givit regeringen i uppdrag att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som kunde visa sig vara nödvändiga. Men ett utdrag ur behandlingen av riksdagens skrivelser ger vid handen att ingenting har gjorts. Detta är anmärkningsvärt, tycker jag, med tanke på att vi är väl medvetna om vad som händer i landet på denna front. Konsumentverket har vitsordat att marknadsföringen av s.k. personlighetskurser många gånger är oseriös och att människors själsliga nöd därvid utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Marknadsdomstolen har prövat påståenden i annonser om att man med hjälp av en s.k. E-meter skulle kunna mäta människans mentala tillstånd och förändringar av detta. Invändningar mot att marknadsdomstolen inte kunde pröva ärendet med hänsyn till grundlagsskyddet för religionsfriheten och tryckfriheten godtogs inte. Marknadsdomstolen ansåg att påståendena var uppenbart oriktiga och därför otillbörliga enligt marknadsföringslagen. KO har i ett fall från år 1980 med stöd av marknadsföringslagen beslutat om förbudsföreläggande beträffande marknadsföring av en kurs som kallas Reningsgenomgången. Konsumentverket har att följa de här frågorna. Men konsumentverket kan inte avsätta särskilda resurser för granskning av marknadsföringen. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att ge konsumentverket mer medel för denna granskning. Det är väl så att både regeringen och konsumentverket skall följa frågorna?
Herr talman! Jag är självfallet beredd att tillse att konsumentverket har möjligheter att fullgöra sin uppgift, nämligen att följa marknadsföringen också på det här området.
Herr talman! Jag tackar för det ytterligare svaret. När statsrådet säger att han är beredd att vidta sådana åtgärder kan vi från lagutskottet också påpeka för konsumentverket att verket kanske har möjlighet att få mer pengar till detta.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen är beredd att omedelbart ge statens förhandlingsnämnd i uppdrag att med Västerbottens läns landsting förhandla om inordnande av den nya thoraxkliniken i Umeå enligt gällande avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning, det s.k. LUA-avtalet. Jag har samrått med utbildningsministern i denna fråga. Först vill jag slå fast att regeringen inte hindrar eller fördröjer planeringen En ny thoraxkirurgisk klinik i Umeå föranleder naturligtvis förhandlingar 27 november 1987 mellan staten och landstinget. Statens förhandlingsnämnd kan föra dessa = or förhandlingar utan något särskilt uppdrag från regeringen. Enligt vad jag har erfarit pågår förhandlingar också för närvarande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Enligt min mening har thoraxkliniken i Umeå försenats i cirka tre år. Det finns olika instanser som har ansvaret för den förseningen. Jag vill kommentera andra delen av svaret. Det är bra att regeringen nu inte fördröjer planeringen, men regeringen har hindrat och fördröjt den tidigare. Det är alltså bra att förhandlingarna nu tydligen har kommit i gång, och vi får hoppas att de snabbt leder till resultat. Som bekant är ju detta ett område med köer, och ju fortare det händer saker, desto bättre. Tack för svaret.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att förbättra den offentliga sjukvårdens möjligheter att öka operationskapaciteten i egen regi. Regeringen fastställde den 1 oktober 1987 vissa indikationer och krav som måste vara uppfyllda för att ersättning skall utgå till sjukvårdshuvudmännen vid höftleds-, kranskärlsoch starroperationer. Vid de nyligen avslutade förhandlingarna om sjukvårdsersättningen för åren 1988 och 1989 har överenskommits att den särskilda ersättningen till vissa operationer fr.o.m. år 1988 skall inordnas i den allmänna sjukvårdsersättningen. Det råder enighet om att de indikationer och krav som gemensamt har lagts fast för den särskilda ersättningen till operationer för år 1987 skall fortsätta att gälla i tillämpliga delar. Jag har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. 25 patienter står i kö för kranskärlsoperationer och kommer innan detta år är slut att ha opererats på det privata Sophiahemmet. Ytterligare 50 patienter kommer att opereras på samma privata sjukhus under våren. Detta framgår av ett avtal som har träffats mellan nordvästra sjukvårdsstyrelsen och Sophiahemmet. Antalet patienter som behöver denna typ av operation är nu över 300 stycken, och kön ökar hela tiden. Väntetiden är omkring tio månader. Landstinget försöker att förkorta köerna, men man tror inte att det kommer att gå, eftersom tillströmningen av patienter hela tiden ökar. 95 Enligt det nu tecknade avtalet skall landstinget betala Sophiahemmet 95 000 kr. per operation vid en vårdtid om tio dagar. Vid förlängd vårdtid utgår ersättning om ytterligare 1 800 kr. för varje vårddygn. Och om det behövs intensivvård blir ersättningen 4 750 kr. för varje ytterligare dygn. Riksdagen beslöt ju i våras att anslå 70 milj.kr. till sjukvårdshuvudmännen för att öka operationskapaciteten för bl.a. kranskärlsoperationer. I flera fall, t.ex. det som jag nyss talat om, har detta inneburit att den offentliga sjukvården använt anslaget för att köpa tjänster av den privata läkarvården. Man har motiverat detta med driftstörningar på grund av personalbrist. När man undersökt förhållandena har det visat sig att sjukhusens egen personal varit uppbokad på sin fritid för operationer inom den privata vården. Detta måste vara ett bakvänt förhållande. Jag har därför frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att landstingen skall kunna öka antalet operationer i egen regi. Av det svar som jag har fått framgår att regeringen över huvud taget inte tänker företa sig någonting, utan den tycker att förhållandena är ganska bra. Detta beklagar jag mycket. Det är ett mycket tråkigt svar som jag har fått av Gertrud Sigurdsen.
Herr talman! Avtal har slutits om hur dessa extra pengar skall användas. Det står också i uppgörelsen att när det gäller upptagningsområden har patienten rätt att begära att få operationen utförd vid annan klinik, vid annat sjukhus eller hos annan sjukvårdshuvudman. Avtalet säger vidare att sjukvårdshuvudmännen aktivt skall pröva möjligheterna att remittera patienten till annan klinik där kapaciteten är större. Det är riktigt att om patienten kan få hjälp snabbare skall sjukvården verka för att operationen utförs på annan ort. Om ett landsting bedömer att den privata vården har möjligheter att snabbare kunna tillgodose patienternas behov av operation så är detta landstingets sak. Jag anser för min del, och jag tycker det borde vara så också för Inga Lantz, att det allra viktigaste är att vi snarast möjligt kan åtgärda de problem som finns, så att vi kommer till rätta med köerna. Jag tycker att det initiativ med ett tillskott som regeringen har tagit är ett väsentligt bidrag för att vi bättre skall kunna klara av denna situation, så att människor snarast möjligt kan få operationer utförda och slipper lida.
Herr talman! Det är klart att vi skall hjälpas åt att korta av köerna. Det är vi alla överens om. Debatten om de långa operationsköerna har utnyttjats av de borgerliga partierna som ett argument för en ökad privatisering inom sjukvården. Man har också sagt att det skulle bli billigare med privat vård — så är det inte alls. I de fall där man har gjort jämförelser mellan privata alternativ och offentlig vård, framgår det att det är förmånligast för sjukvårdshuvudmännen att utföra operationerna i egen regi. En viktig anledning till att verksamheten i egen regi blir billigare är att sjukvården under sådana förhållanden kan utnyttja fasta resurser i form av operationssalar, vårdplat ser och personal. Vad som då behövs är ytterligare anslag för att täcka = Prot. 1987/88:33 kostnaderna för personalen och minska köerna när det gäller vård i egen regi. 27 november 1987 Jag kan konstatera att med det svar jag har fått av Gertrud Sigurdsen så == Zag go bäddar man, under täckmantel av att man skall korta köerna för patienternas bästa, för en ökad privatisering. Man gör inget för att förbättra den offentliga vården och för att personalen i stället i egen regi skulle kunna utföra dessa operationer. Det är beklagligt.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att arbetet mot HIV/aids skall kunna föras med tillräcklig kraft under innevarande budgetår. Som jag framhöll i mitt svar den 27 oktober i år till Gullan Lindblad i detta ämne måste vi vara fullkomligt klara när det gäller ansvarsbilden. Även om vissa möjligheter till bidrag finns har myndigheternas ansvar och uppgifter inte förändrats. Skolan hart.ex. ansvaret för att ge kunskap till ungdomarna om sex och samlevnad och därvid också om HIV och aids. Skolöverstyrelsen har genom socialdepartementets beslut den 6 oktober 1987 erhållit 3,5 milj.kr. för särskilda informationsinsatser inom gymnasieskolan om HIV/aids. Bidraget avser vissa kurskostnader och utbildningsmaterial. Däremot avslogs sökt bidrag till vikarieersättningar. Frågorna som Daniel Tarschys tar upp om det extra bidraget för år 1988 till vissa landsting och kommuner, där HIV-smittan är särskilt utbredd, och om ytterligare medel till basorganisationen m.m. vid socialstyrelsen behandlas i budgetarbetet. Resultatet av detta arbete kommer att föreläggas riksdagen av regeringen i vanlig ordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru Sigurdsen för svaret på min fråga. Hon säger att vi måste vara fullkomligt klara när det gäller ansvarsbilden. Det håller jag helt med om. Ansvaret för aidsbekämpningen vilar helt och fullt på regeringen. Regeringen har ansvariga ämbetsverk till sitt stöd. I min fråga talade jag om socialstyrelsen och skolöverstyrelsen. De har nu slagit larm till regeringen om att det behövs kraftigt ökade resurser för att de under innevarande budgetår skall kunna bedriva arbetet med vederbörlig kraft. Regeringen har sagt nej till detta. I ett fall har man inte alls svarat. Det är detta jag har riktat skarpa invändningar mot. Jag menar att regeringen har gjort en grav felbedömning när den snöper arbetet i både socialstyrelsen och skolöverstyrelsen på detta område. Det är oerhört viktigt att vi omedelbart får i gång en kursverksamhet, så att lärare i alla skolor kan ge fullgod utbildning om HIV/aids. Det är inte en fråga som kan vänta till nästa budgetår. Det är inte heller en fråga som kan kvaddas 9” genom att socialdepartementet och utbildningsdepartementet till äventyrs inte kan komma överens om fördelningen av pengarna. Jag menar att Fru Sigurdsen hänvisar vidare till budgetarbetet, men det är då nästföljande budgetår som avses. Jag talar om vad som sker under innevarande budgetår, under vilket regeringen minskar resurserna till storstadsregionerna och säger nej till att tillgodose akuta medelsbehov från två ämbetsverk som har en nyckelroll i arbetet mot HIV-smitta och aids. Det är upprörande, fru Sigurdsen, och jag hoppas att regeringen ser till att det under detta budgetår ställs ytterligare medel till förfogande, så att detta viktiga arbete kan bedrivas med all den kraft som är nödvändig.
Herr talman! Självfallet har regeringen ett ansvar när det gäller den här verksamheten, liksom också beträffande många andra verksamheter. Men också landstingen, kommunerna och de olika ämbetsverken har sitt ansvar när det gäller att sprida informationen. Detta kan varken regeringen eller aidsdelegationen, där Daniel Tarschys sitter, ensamma klara av. Det är inte så att vi har strypt något anslag. Den anslagsframställning som skolöverstyrelsen har gjort var naturligtvis omfattande, och vi har, som jag säger i mitt svar, avslagit ansökan om att vi skall betala ut vikarieersättningar. Daniel Tarschys säger att vi måste få i gång denna verksamhet. Verksamheten är redan i gång i skolorna. Jag har besökt så många skolor att jag kan säga det. Man ger i dessa undervisning om sex och samlevnad, och i den ingår att man lämnar information om HIV och aids. Verksamhet pågår alltså både inom socialstyrelsens och inom skolöverstyrelsens område. I övrigt får Daniel Tarschys, som jag tidigare sagt, vänta tills budgetpropositionen kommer.

Herr talman! När de två ansvariga ämbetsverken har klargjort att de behöver avsevärt mera resurser och har delgivit regeringen denna bedömning är det regeringens ansvar att antingen bevilja medlen eller ta på sig ansvaret för att åtgärderna blir otillräckliga. Det går inte, fru Sigurdsen, att krypa bakom ämbetsverken i det här fallet. Regeringen har ansvaret för dimensioneringen av de insatser som kan göras genom ämbetsverken, och denna bestämmer regeringen genom att vrida av eller vrida på strömmen av pengar. Nu har man inte givit ämbetsverken de pengar som de anser sig nödvändigt behöva. Skolöverstyrelsen har vidtagit den ovanliga åtgärden att i ett pressmeddelande beklaga att man inte har fått de resurser som man behöver. Jag upprepar än en gång, herr talman, att det är ytterst olyckligt att regeringen inte ger de båda ämbetsverken de resurser som de behöver. En ändring av regeringens beslut bör ske nu och med verkan detta budgetår för att åtgärderna skall komma i gång så skyndsamt som möjligt. regeringen har gjort sig skyldig till en grav felbedömning när resurserna till
Herr talman! Alf Svensson har frågat Bo Holmberg när regeringen ämnar svara på skrivelse från Jönköpings läns landsting om att Gnosjö s.k. frikommun skall få överta all primärvård på försök. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt lagen om försöksverksamhet inom hälsooch sjukvårdens område kan regeringen medge att s.k. frikommun övertar driftsansvaret för primärvården t.o.m. år 1991. En förutsättning är att berörd landstingskommun och kommun kommit överens om det. I månadsskiftet augusti-september 1987 hemställde Gnosjö kommun om regeringens godkännande för Gnosjö kommun att på försök överta driftsansvaret för primärvården i Gnosjö. Efter att ha inhämtat remissyttranden från socialstyrelsen och Landstingsförbundet godkände regeringen avtalet torsdagen den 26 november.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Den 28 augusti tillställde Gnosjö kommun regeringen och socialdepartementet en hemställan om regeringens godkännande för Gnosjö kommun, som är frikommun, att få överta driftsansvaret för primärvården i Gnosjö. Det finns ett avtal mellan landstinget och kommunen i vilket försöksverksamheten är närmare reglerad. Herr talman! Att jag tog upp denna fråga här beror naturligtvis på att vi med snabba steg närmar oss den 1 januari 1988 och att kommunen naturligtvis behöver få viss tid på sig att planera själva igångsättandet. Nu är jag helt till freds med svaret, eftersom jag inte kunde ha fått det snabbare än vad som har skett. Möjligtvis skulle jag i efterhand kunna säga, men det kanske låter gnälligt, att Gnosjö kommun hellre hade sett svaret något tidigare. Jag är emellertid nöjd med svaret i dag.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om regeringen förbereder någon särskild insats för att få klarlagt om ett guldfynd, som gjorts inom Rappenfältet i Arjeplogs kommun, är brytvärt. Under den senaste 20-årsperioden har omfattande prospekteringsarbeten kontinuerligt bedrivits inom Rappenfältet och angränsande områden. Utgångspunkten för insatserna är att området bedöms ha en hög malmpotential, vilket grundas på en från malmsynpunkt gynnsam geologisk uppbyggnad och på förekomsten av ett stort antal mineraliserade block. Både basmetaller och legeringsmetaller uppträder i block inom området liksom även ädelmetaller. Nämnden för statens gruvegendom , som svarar för den statliga prospekteringen och som förvaltar den statliga gruvegendomen, samarbetar sedan 1986 med LKAB och AB Sandvik Hard Materials för att genom ytterligare undersökningar gemensamt försöka hitta brytvärda fyndigheter inom Rappenfältet och angränsande områden. Inom ramen för detta samarbetsprojekt, som erhållit stöd från det statliga programmet för utökad prospektering m.m., har nyligen en intressant guldmineralisering hittats inom Rappenfältet. Enligt uppgift från NSG har de ytprover som tagits i och omkring mineraliseringen dock ännu inte hunnit analyseras. Om resultaten av analyserna blir tillräckligt positiva kommer NSG tillsammans med sina två samarbetspartner att finansiera och genomföra nödvändiga borrningar för att klarlägga fyndighetens storlek och kvalitet. Sådana borrningar är en viktig del av det underlag som krävs för att kunna avgöra fyndighetens brytvärdhet. Fortsatta insatser är sålunda redan planerade och kommer att sättas in om fyndighetens kvalitet motiverar det. Jag hoppas att de inledda undersökningarna skall leda till glädjande resultat.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Guld har haft en enorm och fantasieggande klang för allmänheten under århundraden. Många människor nedlade under guldruschen ett enormt arbete i olika delar av världen. Det är inte så länge sedan som det på våra svenska sedlar stod: Denna sedel inlöses vid anfordran av guldmynt. Det är alltså ett fascinerande perspektiv om det skulle finnas ett brytvärt guldfynd inom Rappenfältet i Arjeplogs kommun. Svaret är positivt på det sättet att det ger vid handen att det redan finns planerade insatser om fyndigheten skulle visa sig brytvärd. Men jag vill ändå ställa en ytterligare fråga till industriministern. Utrustningsindustrin och gruvindustrin har ju ett framtidsprogram under bearbetning, i vilket ingår insatser när det gäller gruvutrustningen inom brytningsområdet och gruvteknikområdet. Skulle man kunna tänka sig att industriministern på något sätt initierade en insats inom Rappenfältet från detta programs sida, eftersom guldmineraliseringen inte är den första intressanta mineraliseringen som upptäckts och bearbetats inom området?
Herr talman! Jag delar Paul Lestanders uppfattning att guld är både vackert och värdefullt och att vi skall anstränga oss för att hitta mer guld. NSG, nämnden för statens gruvegendomar, gör betydande prospekteringsinsatser för och arbetar med Rappenfältet. Jag har inte hört att NSG i dag skulle sakna pengar för att fullfölja det arbetet, utan nu bearbetas de analyser som skall vara avgörande för om en brytning är möjlig eller inte. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar, att jag hoppas att de inledande undersökningarna skall leda fram till ett glädjande resultat. Vi satsar för närvarande väldigt mycket pengar i Sverige både på prospektering och på utveckling av gruvoch mineralindustrin. Inte mindre än 350 miljoner = Prot. 1987/88:33 kommer, som Paul Lestander känner till, att satsas på ett nytt utvecklings 27 november 1987 projekt som kallas Gruvteknik 2000. Det är ett mycket omfattande projekt. dj.vs morsan an för att utveckla och förnya och därmed stärka de svenska gruvornas framtida konkurrenskraft. Jag är helt säker på att man inom ramen för detta utvecklingsprojekt också kommer att se till att vi får alla möjligheter undersökta att gå vidare inom området ädelmetaller. Jag tror att Paul Lestander kommer att bli nöjd på detta område. Däremot kan jag inte garantera att vi kommer att hitta guld, men vi skall anstränga oss för att leta efter guld.
Herr talman! När jag ställde följdfrågan till industriministern hoppades jag att han skulle ge det svaret, att om det är nödvändigt, om vi anser det befogat, kommer vi också att sätta in resurser från programmet Gruvteknik 2000 inom Rappenfältet. Mängden av olika industrimineraler och andra metaller kommer att ställa krav på ny processteknik och annan ny teknik. Själva anläggningen av anrikningsverken är ju en av de tyngsta posterna. Det kan alltså vara intressant att tillämpa just ett sådant här program på ett bestämt gruvområde där gruvindustrin är i inledningsskede — faktiskt mer intressant än redan tillämpad gruvteknik.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag anser att det är riktigt att tvinga gymnasieelever att ha en så lång restid som fyra timmar om dagen. Mitt svar är naturligtvis att det inte är riktigt. Det är, som Lennart Brunander påpekar, länstrafiken som administrerar resebidragen. Lokaltrafikföretagen får ett statsbidrag mot att de tar ansvaret för gymnasieelevernas resor. Det systemet har varit gällande sedan budgetåret 1983 83:129, som innehöll förslaget till detta system, sade min företrädare att hon var medveten om att det inte är möjligt för länshuvudmännen att erbjuda samtliga elever kollektivtrafikservice. Huvudmannen skall därför få avgöra hur resorna skall ske. Om möjligheter att resa kollektivt saknas, skall huvudmannen lämna ersättning till eleven för hans eller hennes resekostnader.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Att studera är ett ganska hårt arbete. Det gäller att läsa läxor, vara i skolan och resa ganska långa vägar ibland. En människas framtid beror i mycket hög grad på hur man lyckas i sin utbildning. Det är därför viktigt att det hela sker så bra och riktigt som möjligt. Min fråga gäller elever som måste åka hemifrån redan strax efter kl. 6 på 101 morgonen, för att återkomma någon gång efter kl. 17.30, kanske i sämsta fall kl. 18.30. Det innebär att de är borta hemifrån ungefär 12 timmar. Sedan skall de också ha fritid, kunna idrotta, ha tid att läsa läxor osv. Även om vissa läxor kan läsas under tiden i skolan kanske man ändå måste lägga ett par timmar på läxläsning hemma. I den här åldern måste man också sova för att uppnå ett bra resultat. Som det är upplagt för dessa elever tycker jag inte att dessa synpunkter Jag tolkar utbildningsministerns svar så, att han delar min uppfattning att detta inte är riktigt. Då kommer nästa fråga om det är riktigt av länstrafiken att vägra dessa elever resebidrag, när eleverna själva kan ordna resorna och därigenom spara två timmar — resan tar då inte mer än två timmar. I slutet på svaret skriver utbildningsministern: ”Om möjligheter att resa kollektivt saknas, skall huvudmannen lämna ersättning till eleven för hans eller hennes resekostnader.” Jag bedömer att det är orimligt med denna långa restid, och därmed tolkar jag utbildningsministerns svar så, att dessa elever borde få reseersättning för att klara resan själva.
Herr talman! Utöver vad jag har sagt vill jag framhålla att det kanske inte är precis den statliga reseersättningen till tjänstemän som länstrafikbolagen borde vara skyldiga att utge. Det är svårt att här i riksdagen mer exakt diskutera förhållandena i varje särskilt län. Eftersom varje länstrafikbolag har en verkställande ledning och styrelse som säkert är intresserad av länsbornas uppfattningar och synpunkter, vore det kanske skäl att vända sig dit med påpekanden.

Herr talman! De påpekandena har gått fram från de berörda människorna. Även skolstyrelsen har varit inkopplad. Men det har inte blivit något resultat. Frågan är då: Är det rimligt att ha ett sådant här system? Jag kan begripa att länstrafiken gärna behåller pengarna och ser till att alla åker med länstrafiken, även om eleverna på det sättet tappar två timmar om dagen. Men jag kan inte se att det är rimligt att hantera frågan så, och då är frågan om man borde hantera den på annat sätt, så att inte samma bolag får fatta båda besluten. Jag tackar återigen för svaret, för jag uppfattar det ändå som positivt.

Herr talman! Lars Hjertén har frågat mig vad skälet är till att folkhögskoleutredningen ännu inte har tillsatts och när regeringen avser att tillsätta denna utredning. 11987 års budgetproposition anmälde jag att jag avser att ta initiativ tillen — Prot. 1987/88:33 översyn av folkhögskolans verksamhet. Jag nämnde även att arbetet med 27 november 1987 denna översyn inledningsvis bör kunna ske inom regeringskansliet. Riksdagen har accepterat att arbetet i ett förberedande skede bedrivs inom regeringskansliet . Riksdagens beslut med anledning av 1987 års budgetproposition innebär också att utredningsarbetet därefter skall anförtros en parlamentarisk utredning. Det är min avsikt att senare i vinter föreslå regeringen att den aviserade folkhögskoleutredningen skall tillsättas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det var för ett år sedan som det började talas om att regeringen skulle tillsätta en utredning om folkhögskolan. Den nuvarande folkhögskoleförordningen har varit i kraft ungefär tio år, och det har hänt ganska mycket inom vuxenutbildningen sedan dess. Det finns kanske därför behov av en ny utredning. Sedan hände inget speciellt under ett halvår. Då var det dags för den stora folkhögskolekonferensen i början av juni här i Stockholm. Utbildningsministern var där och höll ett tal som uppskattades mycket av oss som arbetar inom folkhögskolan. Utbildningsministern berörde också en kommande folkhögskoleutredning. Han sade bl.a. följande: Direktiven är nästan klara, och en utredning om folkhögskolans framtid skall tillsättas av regeringen inom kort. Sedan dess har det gått ytterligare ett halvår och ingenting har hänt, åtminstone inte något som vi utanför regeringskansliet känner till. ”Inom kort” är väl enligt gängse språkbruk på sin höjd några veckor, kanske en månad, men knappast sex månader. I flera landsting har man startat egna utredningar för att dessa skall kunna bedrivas parallellt med den statliga utredningen. Olika folkrörelser ligger i startgroparna för att få i gång egna folkhögskolor, särskilt de folkrörelser som inte har egna folkhögskolor. Men den statliga utredningen har dröjt. Jag tycker därför att det är ett positivt besked som utbildningsministern ger här i dag, att han är beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning. Jag hoppas att folkhögskoleutredningen kommer att tillsättas med det snaraste.
Herr talman! För att tillfredsställa Lars Hjertén vill jag säga att jag är benägen att hålla med honom om att det har tagit ovanligt eller rent av onödigt lång tid med förberedelserna för denna utredning. Jag skall därför försöka se vad som kan göras för att utredningen nu skall kunna komma i gång.
Herr talman! Jag sade förut att jag var nöjd med svaret. Med det tillägg som utbildningsministern nu gjorde måste jag säga att jag är mycket nöjd med svaret.
Herr talman! Erling Bager har frågat mig om jag avser att åter skyndsamt gentemot den norska regeringen kräva kraftfulla åtgärder för att stoppa nedsmutsningen från norska industrier. På försommaren 1986 tog jag kontakt med den norska miljöministern och framförde de krav som vi från svensk sida ställer på utsläppsbegränsningar i berörda norska kustområden. Jag inbjöd vidare till en gemensam studieresa med diskussioner. I augusti 1986 genomförde jag tillsammans med den norska miljöministern en sådan studieresa. Vid detta tillfälle presenterade den norska miljöministern ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen av vattenföroreningar från industrier, tätorter och jordbruk i Östfoldområdet. I programmet ingår bl.a. att tillstånden till vissa industrier skall omprövas. Med programmet som grund förekommer löpande kontakter mellan svenska och norska myndigheter. De nordiska länderna har antagit en nordisk miljöskyddskonvention, som innebär att ett land som är berört av en miljöstörande verksamhet i ett grannland får föra talan vid prövningen av verksamheten. Naturvårdsverket, som är Sveriges bevakningsmyndighet enligt konventionen, avser att utnyttja denna rätt vid de förestående prövningarna av framför allt cellulosafabrikerna i Östfold, som har stor betydelse för vattenkvaliteten i norra Bohuslän. Verket har i oktober 1987 yttrat sig om Saugbruksforeningens cellulosafabrik och krävt kraftiga reduktioner av utsläppen. Verket avser också att agera i samband med prövningen av Borregaards cellulosafabrik. De nordiska miljöministrarna har beslutat att utarbeta en gemensam nordisk handlingsplan mot havsföroreningar. I samband med arbete med planen pågår förhandlingar om fortsatta åtgärder mellan de nordiska länderna. Jag kan försäkra Erling Bager att den svenska regeringen mycket aktivt och på många sätt arbetar för att få till stånd kraftiga reduktioner av utsläppen via de norska fjordar som påverkar våra egna vatten.

Herr talman! Jag vill tacka miljöminister Birgitta Dahl för svaret, där hon redogör för de initiativ regeringen har tagit under de senaste åren. Nedsmutsningen av våra vatten i norra Bohuslän har fortsatt och ökat under årtionden. I flera år har också fiskarna på västkusten upplevt minskade fångster i vattnen från norska gränsen och söderöver. Tidigare fanns exempelvis hälleflundra utanför Kosteröarna. Nu är den helt borta. Även annan fisk, t.ex. rödspätta, har praktiskt taget försvunnit från dessa vatten. En stor del av denna nedsmutsning kommer från de norska älvarna Glomma, Tista och Idefjorden. Saugbruksforeningens cellulosaindustri i Halden har sedan 1915 använt Tistaälven och Idefjorden för sina orenade utsläpp. I bolagets utsläpp, ca 100 000 kubikmeter avlopp varje dygn, finns 130 ton syreförbrukande ämnen och 3 ton organiska klorföreningar. Klorerade gifter har hittats i fisk och ål. Från Svinesundsbron och in i fjorden är allt normalt bottenliv utslaget. Älven Glomma flyter genom Fredrikstads — Prot. 1987/88:33 och Sarpsborgsområdet där flera större industrier ligger. Det är framför allt 27 november 1987 Borregaards cellulosaoch kemiindustri, Greåkers cellulosaindustri och = Za Kronos Titans industri som fyller Glomma med stora mängder gifter. Svenska regeringen och andra myndigheter har under årens lopp haft överläggningar med sina norska motsvarigheter för att åstadkomma förbättringar. Trots detta har praktiskt taget ingen förbättring skett. De norska utsläppen fortsätter som förut. Samtidigt har den norska statsministern Gro Harlem Brundtland fått i uppdrag av FN att internationellt verka för en renare miljö i världen. Den norska statsministern presenteras nu av sitt eget regeringsdepartement som ”hela världens miljöminister”. Den nonchalans som de norska myndigheterna visar gentemot Sverige med de fortsatta giftutsläppen är häpnadsväckande och upprörande. Vi kunde också i Dagens Nyheter den 15 november läsa att den norska statsministern gjort 26 utrikesresor på fem kontinenter. Vi kunde läsa att hon outtröttligen far jorden runt och redogör för Brundtlandkommissionens arbete med att åstadkomma en bättre miljö i världen. Herr talman! Egentligen vill jag önska den norska statsministern all framgång i denna mycket viktiga uppgift. Men begriper inte den norska statsministern och hennes rådgivare att hennes förtroende att verka internationellt kommer att fullständigt undergrävas, om man inte i det egna landet vidtar åtgärder för att stoppa miljöförstörelsen? Här tror jag att miljöminister Birgitta Dahl har en viktig uppgift. Hon måste klargöra för den norska regeringen innebörden i den svenska kritiken mot de norska utsläppen. Jag måste fråga Birgitta Dahl om hon är tillfredsställd med det långsamma tempot i de norska myndigheternas hantering av denna fråga.
Herr talman! Jag tvivlar inte på Erling Bagers engagemang. Jag tycker det är litet dålig stil att på osakliga grunder förtala den nuvarande norska regeringen. Den nuvarande norska regeringen är faktiskt den första regeringen i Norge som har gjort konkreta åtaganden i förhållande till den svenska regeringen. På denna grund pågår nu en omprövning av tillstånden för de berörda industrierna. Det pågår en utbyggnad av de kommunala avloppssystemen, eftersom hittills avloppsvattnet från de tätbefolkade områdena gått rätt ut i havet. En omläggning av jordbruket pågår, och ökade krav kommer att ställas vad gäller miljön. Så länge regeringarna i Norge var borgerliga, Erling Bager, var vi utan framgång i våra diskussioner med våra norska kolleger. Vi är fortfarande inte nöjda med situationen, men för första gången görs någonting i Norge. Jag vill inte låta Erling Bagers förtal stå oemotsagt.

Herr talman! Jag har för miljöministern pekat på det långsamma tempot på den norska sidan, och det gäller oavsett vilka regeringar som sitter vid makten. Jag är själv mycket missnöjd med situationen och jag vet att många 105 andra också är det. De industrier som jag nämnde tidigare släpper dagligen ut stora mängder gift. — Borregaard släpper dagligen ut 5,5 ton klor från blekeriet, 172 ton syreförbrukande ämnen och 5,5 ton fibrer. —- Kronos Titan släpper dagligen ut 110 ton svavelsyra, 104 ton järnsulfat och 0,6 ton tungmetaller. — Greåkers cellulosaindustri släpper dagligen ut 5 ton klorämnen. Visst kan man bli upprörd över att ett land som har en statsminister som går ut och kämpar för miljön i världen låter detta fortsätta år efter år. Dessutom är Norge det enda land som med militära fartyg har avvisat fredliga fartyg från Greenpeace, som velat komma och informera om utsläppen. Norge är det enda landet i västvärlden som har agerat på detta sätt. Är inte också miljöminister Birgitta Dahl upprörd?
Herr talman! Jag var och är upprörd över det sakernas tillstånd som beror på många försummelser. Men de löften som jag har fått, och som den norska regeringen offentligt deklarerat, är att den omprövning som nu sker av de berörda industriernas tillstånd kommer att medföra att man med mellan 70 och 90 96 minskar utsläppen av de ämnen som under lång tid förstört vattnet, och att man är beredd att göra investeringar när det gäller de kommunala avloppssystemen för åtskilliga hundra miljoner kronor. Man har dessutom tagit en strid — som man också vann parlamentariskt — när det gäller omläggningen av jordbrukssystemet. Jag tycker därför att den norska regeringens nuvarande agerande förtjänar respekt, och jag är mer upprörd över att Erling Bager inte läser på bättre utan vill stå här och förtala dem som försöker rätta till det förgångnas försummelser.

Herr talman! Jag har läst på noga, och mina sakuppgifter har jag hämtat från Greenpeace. Jag för min del betraktar dessa uppgifter som mycket korrekta. Vilken uppfattning miljöministern har om Greenpeaces uppgifter vet jag inte. Jag tycker alltså att företrädarna för Greenpeace hittills har visat att de har korrekta uppgifter. Därför anser jag att det är på sin plats att här framföra kritik. Det kan väl inte vara så, att det faktum att man i Norge har en partikamrat till Birgitta Dahl som statsminister gör att Birgitta Dahl är litet mildare i kritiken? I så fall tycker jag att det vore upprörande. Saugbruksforeningens cellulosafabrik har i två år utrett om man kan göra någonting åt utsläppen. Nu har jag en uppgift som säger att man har kommit fram till att man inte kan göra någonting åt utsläppen förrän 1993. Jag hoppas verkligen att Birgitta Dahl kan påverka den norska regeringen att sätta stopp för att dessa utsläpp skulle få fortsätta till 1993 — vilket vore rent vansinne.
Prot. 1987/88:33 Herr talman! En sak är de mätningar som görs, inte bara av Greenpeace 27 november 1987 utan också av myndigheterna, av de nuvarande utsläppen. Ännu är utsläppen för höga — om detta råder inga delade meningar. gm fIEver ke fOrstag - i KR om höjning av avgiften En annan sak är vad företaget, som försöker komma undan de nya kraven, förnkummerförfrå hävdar. Men den norska regeringens besked är att åtgärdsprogrammet skall ningar e genomföras under nästa år och därpå följande år, för att vara helt genomfört till 1990. Jag träffade den norska miljöministern så sent som i den här veckan, när vi var i London för Nordsjöförhandlingarna. Hon försäkrade att man inte tänker ge efter när det gäller det kravet.
Herr talman! Jag redogjorde för de uppgifter som jag har tagit fram när det gäller utsläppen. Birgitta Dahl sade att jag skulle läsa på. Jag har läst på och använt mig av Greenpeaces material. Vill Birgitta Dahl hävda att det underlaget inte är korrekt?
Herr talman! Av vad jag nyss sade framgår ju att de nuvarande utsläppssiffrorna är korrekta. Men det finns annat material som Erling Bager borde ha tagit del av och som fanns redan förra sommaren. Det gäller den norska regeringens plan för hur man på fyra års tid skall komma till rätta med utsläppen. Herr talman! Jag skall översända det materialet till Erling Bager. Vid nästa tillfälle är Erling Bager välkommen — som alltid — att höra med mina medarbetare på departementet, så skall han få det material han behöver.
Herr talman! Jag tackar för att jag får ta del av regeringens underlag, och jag kan kanske kvittera med att skicka det underlag som jag har fått fram, om nu inte regeringen har tagit del av det. Jag hoppas verkligen att Birgitta Dahl skall kunna påverka den norska regeringen så att tempot i hanteringen av miljöproblemen blir snabbare. Det är det min kritik handlar om.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att synskadade, rörelsehindrade och andra utsatta grupper skall ha råd att även i fortsättningen använda telefonen i samma utsträckning som vi andra. Margareta Persson har frågat mig om jag kommer att avvisa televerkets förslag till avgiftshöjningar för nummerförfrågningar. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Såsom frågeställarna och bl.a. många handikapporganisationer har uppmärksammat har televerket föreslagit att en avgift för nummerförfrågningarna skall införas under 1988. Jag kan meddela att detta inte kommer att ske.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Samtidigt vill jag också framföra ett tack till kommunikationsministern och regeringen för att man har tagit intryck av handikapporganisationernas protester i denna fråga och för att man har fattat ett klokt beslut.

Herr talman! På Margareta Perssons vägnar tackar även jag kommunikationsministern för det positiva svaret. För oss som är någorlunda friska, som har synen i behåll och som har händer att hålla med och armar att lyfta med kan det vara lätt att säga att den här frågan är en ganska liten fråga och att den inte har större betydelse. Det är först när man drabbas av någon svaghet eller av handikapp i någon form som svårigheterna kommer i dagen. Då uppdagas nämligen en rad problem som man tidigare inte har haft den ringaste kännedom om. Ett problem kan vara att man inte kan använda sig av telefonkatalogen och därmed inte kan förmedla sig med en vän, en myndighet eller vad det nu vara må, vars telefonnummer man inte har noterat eller kan utantill. Om jag har uppfattat frågan rätt, är en av anledningarna till den nu omdiskuterade avgiftshöjningen — som dock alltså inte kommer att ske under 1988 — att televerket har fått ökade kostnader på grund av den service/tjänst som nummerupplysningen innebär. Men är det då så, att allt fler utnyttjar den här servicen av bekvämlighetsskäl? Om så är fallet, kan detta då bevisas på något sätt? Kan det vara rimligt att, för att eliminera okynnesringande, höja avgiften? Effekten blir ju att t.ex. handikappade och de som har behov av denna service får ökade kostnader, och någonting sådant kan ju inte accepteras. Televerkets förslag att införa ett s.k. 020-nummer tycker jag verkar vara mycket krångligt. Det skulle vara mycket svårt att hemlighålla numret inom en grupp som omfattar runt 100 000 personer. Det här kan jämföras med t.ex. de portkoder som finns i en del fastigheter, där antalet familjer dock är betydligt mindre än antalet synskadade och handikappade som, enligt förslaget, skulle ha tillgång till ett s.k. 020-nummer. Portkoderna måste ändå bytas ut ofta, just på grund av att nummerkoderna läcker ut mycket fort. Allas rätt i samhället och allas strävan när det gäller att behandla människor lika ur rättvisesynpunkt får aldrig ifrågasättas. Avslutningsvis vill jag än en gång säga att jag är positiv till det svar som lämnats.

Herr talman! Mot bakgrund av tågolyckan i Lerum har jag fått en fråga dels från Kerstin Ekman om vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av tågolyckan i Lerum, dels från Margit Gennser om jag avser vidta några säkerhetsåtgärder för att återställa tilltron till säkerheten inom SJ. Jag vill först djupt beklaga den allvarliga trafikolyckan och på regeringens vägnar framföra regeringens djupa deltagande med dem som drabbats. Den allvarliga olyckshändelsen utreds av tre av varandra oberoende utredningsgrupper. En av dessa utredningar är regeringens fristående katastrofkommission som började arbeta direkt efter olyckan. När utredningarna är klara finns ett underlag för vilka åtgärder som skall vidtas. Något ytterligare initiativ från min sida innan utredningarna är slutförda är alltså inte aktuellt. Jag kan dock nämna att det inom ramen för det pågående trafikpolitiska utvecklingsarbetet prövas hur en fristående säkerhetsinspektion — en motsvarighet till luftfartsinspektionen och sjöfartsinspektionen — skall kunna inrättas på järnvägsområdet för att högt ställda krav på säkerhet skall kunna uppfyllas. Frågan avses ingå i den trafikpolitiska proposition som kommer att presenteras för riksdagen senare i vinter.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Alla upprördes vi av den olycka som inträffade för tio dagar sedan och av de mänskliga lidanden som blev följden av kollisionen mellan de två tågen vid Lerums station — en olycka som krävde så många offer. Jag framställde frågan, eftersom jag ansåg det vara anmärkningsvärt att bränder utbröt vid kollisionen. Särskilt anmärkningsvärt är det att bränderna, som framgått, fick ett så häftigt förlopp. Dessutom förorsakade de mycket kraftig och, tydligen, också giftig rökutveckling. Jag har från tidigare verksamhet yrkeserfarenhet av de hårda krav som ställs på såväl inredningsmaterial som målning i exempelvis fartyg och offentliga utrymmen. Om motsvarande krav hade gällt för tågen, borde det som nu skedde ha kunnat förhindras. Som jag ser saken kan det finnas två förklaringar. Antingen var det andra faktorer som medverkade till den olyckliga utvecklingen eller också var säkerheten för dålig. Det är bra att man på kommunikationsdepartementet nu tydligen har insett att det är en svaghet att SJ så att säga är sin egen tillsynsmyndighet. I svaret gör kommunikationsministern själv en jämförelse med fartygsinspektionen och luftfartsinspektionen. Det kommer tydligen att bli en förändring, och det är bra. Jag förstår att det är svårt för kommunikationsministern att i dag ge ett svar när det gäller detta med andra faktorer. Men jag vill ändå väcka frågan — för detta har omnämnts i massmedia — huruvida ersättandet av den PCB-haltiga oljan i transformatorerna har kunnat påverka förhållandena i detta sammanhang. Det är bra att man har ersatt oljan. Jag har själv arbetat för den saken här i riksdagen. Men det måste ju också åligga myndigheterna att ta reda på 109 hur det förhåller sig när det gäller de svagheter som eventuellt kan upptäckas när man, för att klara av ett problem, ersätter en sak med någonting annat. Har kommunikationsministern möjlighet att nu ge ett svar i det avseendet?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Alla upprördes vi av Lerumsolyckan, och alla känner vi ett stort deltagande med dem som drabbades. Jag har dock även andra incidenter i åtanke. Den 19 november t.ex. kom tåget från Norrköping in på fel spår i Åby. Samma dag hände det i Stockholm att ett pendeltåg kom in på det spår som var avsett för fjärrtåg och vice versa. Den 23 november fick föraren på ett persontåg i Sollefteå klartecken att bommarna var nedfällda, men det var de inte. Följden blev en dödsolycka. Jag skulle kunna räkna upp fler händelser av det här slaget. I senaste numret av Dagens Industri säger polismästaren i Piteå beträffande en olyckshändelse i fjol — det gällde en kvarglömd godsvagn — att det som inträffat visar att inte heller SJ får strunta i säkerhetstänkandet gentemot trafikanterna. Det är egentligen det här jag ville komma in på. Det räcker nämligen inte att enbart åstadkomma en säkerhetsinspektion. Problemen är ju att finna i företaget självt, där frågan om en ny generaldirektör verkligen har dragits i långbänk. I dag kunde jag läsa i tidningen att 55 av 70 chefstjänstemän inte är formellt tillsatta. Dessutom räknar man inte med att den nya organisationen skall vara riktigt klar före den 1 juli 1988. Ett transportföretag måste tänka på säkerheten. Om det är ”svaj” i organisationen, går säkerhetstänkandet förlorat. Hur kunde det vara möjligt att kablar som inte skulle kopplas ihop ändå kopplades ihop? Jag måste fråga kommunikationsministern: Hur länge skall vi vänta på en ny ledning och organisation inom SJ? Är det inte risk, om man väntar för länge, att säkerheten urgröps ytterligare?
Herr talman! Den fråga som Kerstin Ekman ställde om transformatorerna kan jag inte svara på. Vi har inte fått något underlag från dem som arbetar med dessa frågor för att kunna ge ett svar. När det gäller analyser över huvud taget av Lerumsolyckan vill jag för min del vara återhållsam med kommentarerna till dess att de olika grupper som nu går igenom denna händelse har redovisat sina uppgifter. De skall dra sina slutsatser och komma med förslag. När det sedan gäller de andra händelserna som har uppmärksammats i massmedia skall vi naturligtvis granska dem också. Det är i varje fall SJ:s bedömning att de inte på något sätt är jämförbara med olyckshändelsen i Lerum. Det skall inte heller få förekomma att tåg växlas in på fel spår även om det inte är risk för kollisioner på det spåret. Det har det tydligen inte varit i de fall som har uppmärksammats i massmedia den senaste veckan. Det är angeläget att understryka att någon kollisionsrisk inte har förelegat utan det har varit felaktigheter av annan karaktär. Vad beror detta på? Det skall vi naturligtvis noga gå igenom. Jag vill säga — Prot. 1987/88:33 till Margit Gennser att det rimligen inte kan bero på GD-frågan i SJ. I och för 27 november 1987 sig hade jag gärna önskat att en ny generaldirektör hade varit utsedd, ochjag — Jj.oospokom. är angelägen att den nya styrelsen skall lyckas komma fram med förslag om en sådan så snart som möjligt, men det finns en generaldirektör vid SJ. Den nuvarande avgår inte förrän vid årsskiftet. Självfallet skall det förhållandet att man söker en ny chef för SJ inte påverka säkerhetstjänsten på minsta vis. Jag vill gärna understryka att det inte får ske. För övrigt är SJ ett företag med 36 000 anställda, och generaldirektören är ju inte personligen ute och kontrollerar säkerheten på de olika tåglinjerna. Det skulle naturligtvis inte fungera. Därför menar jag att denna fråga inte alls har någon betydelse för det vi nu diskuterar.

Herr talman! Jag förstår helt och fullt att kommunikationsministern inte kan kommentera eventuella orsaker nu, eftersom det pågår en undersökning. Jag tycker ändå att kommunikationsministern indirekt har sagt att det förelegat svagheter, eftersom det kommer att tillsättas en ny tillsynsmyndighet. Jag hoppas också att kommunikationsministern instämmer i det jag säger, att man alltid skall ta reda på effekterna när man ersätter ett material med ett annat, så att man inte råkar ut för någonting som kanske i förlängningen kan vara värre än den första olycksanledningen. Jag förstår som sagt att vi kommer att få svar när utredningen är färdig.
Herr talman! Nej, jag tror inte att generaldirektören åker ut och tittar på säkerhetssystemen, men han är en symbol för organisationen och dess stabilitet. SJ har haft ett interregnum och 55 av 70 tjänster är ännu inte formellt tillsatta. Allt detta går rakt igenom organisationen. Man behöver inom SJ ett nytt säkerhetstänkande. Människor kan inte kontrollera så här svåra tekniska system, utan man måste ha självkontrollerande system som på kärnkraftverk och vid flyget. Här måste alltså in ett nytt tänkande. Det är klart att en ledning som vet att den skall gå inte sätter i gång med nya saker. Det behövs en upprensning. Det är inte acceptabelt att växlar läggs fel. Möjligtvis var det ingen olycksfallsrisk i det fall som här nämnts, men det hade kunnat vara det. Det beror alltid på vilka växlar som kopplas in fel. Vad som hänt i Stockholm och på andra håll i landet under det senaste året är inte acceptabelt. Jag kan också hänvisa till vad polismästaren i Piteå sade i samband med en annan dödsolycka.
Herr talman! Det är inte acceptabelt att sådana här händelser inträffar, det är vad vi måste vara överens om. De får inte inträffa om generaldirektören finns på plats och de får inte inträffa om han t.ex. skulle vara långtidssjuk, så vi skall inte koppla ihop dessa frågor. Säkerheten skall fungera alldeles oavsett hur det är med tillsättningsfrågor i SJ:s ledning.
Herr talman! Det är viktigt i dagens Sverige att vi i dag slår fast att den som är högsta chef för ett företag indirekt via ledningen för företaget har ansvar för allting. Vi vet att en VD har skyldighet att se till att lastbilarna fungerar enligt lag osv. Det är faktiskt så att hela andan i ett företag kan påverkas, och detta i sin tur påverkar säkerheten. Jag håller också med om att det inte är acceptabelt, att man har dåliga system, köper in fel kablar osv., för då kan olyckor hända. Man skall inte bara skylla på folk långt ner i organisationen, det behövs en ansvarig högsta ledning.
Herr talman! Det finns en ansvarig högsta ledning och den har ansvaret till dess att den avgår den 31 december. Om en ny chef varit utsedd hade han inte haft något ansvar förrän han tillträtt. Det är vad som skall gälla, och det är viktigt att detta slås fast.
Herr talman! Det är också viktigt att slå fast att om man har beslutat att skaffa en ny ledning får man inte göra övergångsperioden för lång. Det är den som är skadlig för organisationen och skadlig för människorna inom organisationen.
Herr talman! Jag är mycket noga med att återkomma till detta. Vad Margit Gennser säger är att en person i ledningen innan han har lämnat sin befattning kan börja eftersätta olika frågor. Detta får inte ske — det måste vara alldeles tydligt på den punkten.
Herr talman! Chefer är också människor, och det är psykologiskt naturligt om man slappnar litet grand när man vet att man skall lämna ett företag. Den som har ansvaret för att SJ skall få en ny GD måste skynda på. Tillsättningen får inte ta för lång tid.

Herr talman! Karin Östergren har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att förhindra en nedläggning av Djura postkontor. Postverket har beslutat att postkontoret i Djura skall ersättas med lantbrevbäring. Arbetsgruppen för postkontorets bevarande i Djura har skrivit till regeringen och klagat över postverkets beslut. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet, och jag kan därför inte nu ta ställning till Karin Östergrens fråga.

Prot. 1987/88:33 Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. — 27 november 1987 I den samhällsutveckling som skett framträder allt tydligare hur särskilt Om tågtrafiken på vissa bygder, speciellt glesbygd, kommit att spela en viktig dubbelroll till VETE RR medborgarnas fromma. Den ena rollen består i att näringsidkare av olika slag, inte minst jordbrukarna, och året-runt-boende över huvud taget håller bygden vid liv alla årstider och därmed utgör en förutsättning för den andra rollen, nämligen att under några sommarmånader ha service och trivsel att skänka åt lika många människor till, från städer och tätorter. Djura församling i Leksands kommun är en typisk Dalabygd med sex byar i hjärtat av Dalarna. Djura är en äkta bondebygd med fin bygemenskap. Sedan 1970-talet har en förskjutning av arbetsförhållandena skett. Många av de boende i bygden har blivit pendlare, men med en fortsatt stark hembygdskänsla. Pensionärer kommer från olika delar av landet tillbaka till hembygden. Man vill återförenas med bysamhället och bygemenskapen. En del kommunala åtgärder har vidtagits. Man har satsat pengar på att bygga daghem, åldringsbostäder och hyreslägenheter och på en upprustning av skolan. Man har satsat på iordningställande av utrymmen för gymnastik samt på utbyggnad av vatten och avlopp. Vidare har kommunen tagit fram tomter för egnahem, varav många redan har byggts. Särskilt anmärkningsvärd är indragning av postkontor i glesbygd, då statsmakterna och ideella organisationer satsar stor kraft på en levande landsbygd, vilket kommit till uttryck i t.ex. Landsbygd 90. I industridepartementets folder, som jag har här i min hand, står följande: ”Målet för glesbygdspolitiken är en livskraftig glesbygd med arbete, service och god miljö. Riksdagen har därför uttalat sig för offensiva och utvecklingsinriktade glesbygdsinsatser.”

Herr talman! Anders Andersson har med hänvisning till en uppgift om att såväl Mälarbanan som Bergslagspendeln är beslutade av regeringen och med tanke på arbetet med annan trafikplanering i Västmanland frågat mig om när utbyggnaden av nämnda tågkommunikationer beräknas vara klar. Först vill jag säga att Anders Anderssons positiva inställning till samordningen mellan våra trafikmedel är glädjande. Skall kollektivtrafiken kunna utvecklas krävs ett närmare samarbete mellan olika trafiksystem som tåg, 113 buss och flyg. Vad regeringen fattat beslut om är att kartlägga och utvärdera olika i höst framgår att såväl Mälarbanan som Bergslagspendeln är intressanta för järnvägens utveckling i Mellansverige. I det pågående trafikpolitiska utvecklingsarbetet bereds närmare formerna för det framtida järnvägsbyggandet i syfte att få en övergång till en samhällsekonomisk planering. Samtidigt tas också upp hur samordningen mellan våra trafikmedel skall kunna förbättras. I avvaktan på att detta arbete slutförs och redovisas i den trafikpolitiska propositionen har jag för närvarande inte möjlighet att ge ett närmare besked om Bergslagspendeln och Mälarbanan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Ute i länen planerar vi ständigt för den kollektiva trafiken. Den kostar mycket pengar, och den kommer naturligtvis att kosta ännu mycket mer pengar om vi på länsplanet skall engagera oss i även den spårbundna trafiken. Jag kan tala om för kommunikationsministern att vi i vårt länsföretag har diskuterat saken och fattat beslut om att begära offert på en spårbunden trafik på vissa sträckor i länet. Varför gör vi det? Jo, därför att vi har bekymmer. Den dåliga standard som SJ uppvisar innebär faktiskt att vi inte har en spårbunden trafik som fungerar. För vår planering krävs naturligtvis en viss framförhållning. Det krävs också klart besked om hur SJ tänkt sig att i framtiden driva den här trafiken. Som kommunikationsministern själv nämner behöver vi få till stånd en samordning, och det vore bra om en sådan samordning också fanns på regeringsnivå. På Arosmässan var det flera av oss i styrelsen för länstrafikföretaget som lyssnade på Birgitta Dahl då hon gav klart besked om just Bergslagspendeln och Mälarbanan. Hennes uttalande kommer att sätta sin prägel på de beslut som vi skall fatta. Om vi skall komplettera järnvägstrafiken med busstrafik, så som vi hittills har gjort, strider det mot vissa miljöprinciper. Vi har ju tidigare deklarerat att det skulle vara en fördel att gå över till spårbunden trafik. Sedan vi hört detta uttalande av Birgitta Dahl har en del styrelseledamöter framhållit att vi naturligtvis måste lita på vad statsrådet sagt och att vi väl bara har att avvakta att Bergslagspendeln kommer i gång.
Herr talman! Som jag sade i svaret tycker jag att det är bra om man från länstrafikföretagen har en framförhållning, vilket man tydligen har i Västmanland, och att man försöker uppnå så stora samordningsfördelar som möjligt, när man gör sin trafikplanering. Såvitt jag förstår har Birgitta Dahl bara konstaterat att de här banorna ingår i de överväganden som görs i anslutning till den trafikpolitiska propositionen. Anders Andersson vet ju att något slutgiltigt beslut om detta inte är fattat förrän riksdagen har tagit ställning till propositionen. Vad länstrafikföretagen skall göra är naturligtvis att de skall fortsätta sin planering och samtidigt följa den beslutsprocess som kommer att ske här i riksdagen. Det är ju inte regeringen som kan besluta om t.ex. vilka villkor som skall gälla — det blir ju ett resultat av riksdagsbehandlingen. Jag vill bara säga till Anders Andersson att om han är intresserad av dessa frågor har han naturligtvis som riksdagsledamot möjlighet att påverka att förutsättningar skapas, så att det blir en gynnsam finansieringssituation för länstrafikföretagen när det gäller att bedriva spårbunden trafik. Anders Andersson är välkommen i den krets som arbetar för detta.
Herr talman! Det är självklart att det är riksdagen som fattar besluten, men både kommunikationsministern och jag vet väl att när ett statsråd gör ett uttalande, så måste det betraktas som ett ganska tungt inlägg i en diskussion. För oss på lokalplanet i Västerås var frågeställningen aktuell huruvida Mälarbanan och Bergslagspendeln skulle vara något att se fram emot.

Det är snabb trafik vi måste ha för att få människor att välja järnvägen.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att SJ:s förslag till tidtabellsförändringar i Mälardalsregionen inte förverkligas. Jag har tidigare här i riksdagen tagit upp vilka principer som gäller för trafikplanering inom SJ. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp är det SJ självt som anpassar sina insatser till det befintliga resandeunderlaget. Regeringen detaljstyr alltså inte SJ i frågor rörande tidtabellsförändringar. Mitt svar till Hugo Bergdahl blir därför att jag inte har någon anledning att ta något initiativ i den aktuella frågan.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, men jag är bekymrad över vad kommunikationsministern säger om tågförbindelserna i Mälardalsregionen och då närmast förbindelserna mellan Västmanland och Stockholm. Kommunikationsministern säger i sitt svar att han inte avser att ta några som helst initiativ för att biträda oss i Västmanland i den här besvärliga frågan. Han anser att han inte skall behöva blanda sig i detaljfrågor och att han inte vill medverka till en detaljstyrning när det gäller järnvägstrafiken. Det är ett tråkigt besked. Det behöver här inte vara fråga om att detaljstyra utan om att påverka på det sätt som en kommunikationsminister har möjligheter till genom att ta upp samtal med SJ när det blir tal om sådana här indragningar. I Västmanland och i hela den västliga delen av Mälardalen arbetar vi hårt för att förbättra järnvägsförbindelserna med Stockholmsregionen. Goda kommunikationer är absolut nödvändiga om Västmanland skall ha en framtid, både när det gäller att upprätthålla och öka sysselsättningen och för att få en acceptabel befolkningsutveckling. Vi har i Västmanland ställt stora förhoppningar till det s.k. Mälarbaneprojektet liksom till Bergslagspendeln. I väntan på beslut om dessa satsningar får vi nu beskedet att man inom SJ inte ens är intresserad av att behålla nuvarande dåliga järnvägskommunikationer mellan Västmanland och Stockholm. Kommunikationsministern tycks stödja SJ i denna destruktiva indragningsprocess, och det tycker jag att det är tråkigt att konstatera. Om kommunikationsministern verkligen är av uppfattningen att den tätbefolkade Mälardalen under 1990-talet bör få snabbtåg i form av en Mälarbana — i det avseendet uppfattade jag ändå någonting positivt i det föregående svaret — borde han rimligen vara beredd att stoppa SJ:s framfart när det gäller tågindragningar i Västmanland. Jag hoppas att kommunikationsministern har någonting ytterligare att säga i denna fråga.
Herr talman! Skall järnvägen framstå som ett attraktivt alternativ exempelvis till bilismen, måste det vara ganska snabba förbindelser. Det är därför vi för diskussioner om att åstadkomma resurser för nyinvesteringar. Stora delar av dagens järnvägsnät motsvarar inte de krav som ställs. Därför sviker resenärerna SJ på vissa delar av det nätet. SJ lägger inte ned tågförbindelser som efterfrågas av resenärerna i någon omfattning, utan det är en mycket lång och omständlig process innan SJ drar in några tågförbindelser. Antagligen är det i detta fall så — i likhet med vad som varit fallet på andra håll - att västmanlänningarna inte utnyttjar denna förbindelse i tillräcklig omfattning för att det skall vara motiverat för SJ att ta de kostnader som ett upprätthållande av trafiken i den omfattning den haft hittills medför. Även om man är positiv till tåg och järnväg, inser man att det fordras att det finns resenärer. Jag tror att den dagen kan komma då järnvägen i denna region framstår som ett mer attraktivt alternativ till bilen. Men då måste man också göra nyinvesteringar. Dess värre är det så att det parti som Hugo Bergdahl representerar inte gjort några större ansträngningar för att åstadkomma medel till sådana nyinvesteringar. Detsamma gäller det parti som den föregående frågeställaren representerar. Det är märkligt att just de partier som är minst intresserade av att skaffa fram pengar till SJ ständigt klagar på SJ. Om vi följde era råd, skulle det väl över huvud taget inte bli någon trafik i dessa områden, utan då skulle vi tvingas att lägga ned stora delar av SJ:s nuvarande verksamhet.
Herr talman! Jag vill än en gång konstatera att kommunikationsministern utan tvekan försvarar dessa tågindragningar, och det tycker jag är tråkigt. Vi kommer att få fler biltrafikanter mellan Västmanland och Stockholm med fler trafikolyckor och med ökad miljöförstöring som följd. Jag kan inte Prot. 1987/88:33 förstå hur kommunikationsministern kan medverka till en sådan utveckling. 27 november 1987 Att vi i vårt parti skulle vara negativa till satsningar på kollektivtrafiken är Om höjd bensinskatt ett helt felaktigt påstående av kommunikationsministern. Om man läser våra hs Ä ; 5 ä 5 som ett regionalpolipartimotioner på detta område, kommer man fram till en annan uppfattning. RN tiskt instrument Om regeringen nu inte tror på en trafik mellan Västmanland och Stockholm i dag, hur skall man då kunna övertyga befolkningen i Västmanland om att det är riktigt att satsa på bättre kommunikationer under 1990-talet? Det är ett negativt besked från kommunikationsministern när han försvarar indragningarna på detta sätt.
Herr talman! När vi under året har diskuterat järnvägspolitiken har vi försökt få till stånd en samverkan och en bred lösning mellan partierna. När det gäller organisationen har diskussionerna lyckats hyggligt och en relativt bred enighet nåtts. När det däremot gäller finansieringen ställer varken folkpartiet eller moderaterna upp med några som helst konstruktiva bidrag till diskussionen. De små förändringar i tidtabellerna som Hugo Bergdahl nu är så upprörd över är en andeviskning jämfört med de indragningar som skulle komma att göras om hans parti fick bestämma politiken på detta område. Då skulle stora delar av SJ:s nuvarande verksamhet raseras mycket snabbt.
Herr talman! Jag är fortfarande förvånad över kommunikationsministerns uttalanden om folkpartiets politik när det gäller kommunikationerna. Jag är också förvånad över att kommunikationsministern redan har en bestämd uppfattning om vad folkpartiet kommer att säga när den proposition äntligen kommer som berör kommunikationerna över hela fältet. När den propositionen kommer skall folkpartiet presentera sina alternativ och lösningar. Uttala er inte om våra förslag i förväg, kommunikationsministern! Invänta våra motioner när propositionen har lagts fram!

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig på vilket sätt regeringens förslag om kraftigt höjd bensinskatt kommer att vara ett aktivt och positivt verkande medel för att utveckla det jämtländska näringslivet, turismen och de enskilda hushållens standard och välfärd. 117 Anders G Högmark har frågat mig med vilken trovärdighet jag kan göra gällande att regeringens förslag om kraftiga höjningar av bensinskatten, med därtill hörande kostnader för arbetsresor, godstransporter och resor till inte minst den norrländska fjällregionens turistorter, går att förena med talet om en aktiv regionalpolitik i syfte att bl.a. utveckla den svenska glesbygden och dess många småorter. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen aviserade i budgetpropositionen en vidareutveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut. Som Ingrid Hemmingsson och Anders G Högmark känner till pågår för närvarande ett sådant utvecklingsarbete inom kommunikationsdepartementet, där en mängd olika åtgärder diskuteras inom vägoch järnvägsområdet. Givetvis är frågor om regionalpolitisk balans en viktig utgångspunkt i detta arbete. Regeringen avser att presentera en trafikpolitisk proposition för riksdagen under vintern. I avvaktan på att detta arbete slutförs är jag inte beredd att nu närmare kommentera Ingrid Hemmingssons och Anders G Högmarks frågor.